Herr talman! Vi har, herr inrikesminister, från folkpartiets sida politiska stödverkkritiserat en rad inslag i det regeringen föreslog 1965, inslag präglade av Samheten m.m. stor dirigeringslusta. En del av den kritiken har gjort verklig nytta — det konstaterade vi i höstas. Men låt det stanna vid det förflutna. Herr inrikesministern säger att i inrikesdepartementet har en arbetsgrupp bl.a. sysslat med att studera utländska erfarenheter. Då man vet det, blir min fråga mycket mer berättigad: Varför tar inrikesministern inte upp detta i det förslag han lägger på riksdagens bord? Var det inte så pass värdefullt material att en diskussion i departementschefens anförande i propositionen skulle kunna vara någonting för riksdagen att ta del av? Tydligen inte — men då är det inte heller så mycket att åberopa. Det som inrikesministern sade om löneskatten var mycket intressant. Jag trodde nästan att jag inte hörde rätt. Han sade att vi kommer att diskutera det senare, så vi skall inte beröra det i dag. Han vill ändå göra gällande att en fördubblad löneskatt inte skulle påverka regionalpolitiken. Herr Holmqvist säger att det inte har någon betydelse för sysselsättningen om det är lön eller skatt som utbetalas. Då var ju hela motiveringen meningslös när man föreslog en löneskatt som skulle dämpa den för stora efterfrågan på arbetskraft. Jag tycker att regeringen får försöka hålla någon ordning på sina egna argument. Herr Nilsson i Östersund hade kanske rätt — enligt socialdemokratisk syn — när han sade att en sänkt löneskatt skapar ökad arbetslöshet. Att detta inte skulle spela någon roll i en regionalpolitisk debatt, som herr Holmqvist försöker lura kammarens ledamöter till, är ganska fantastiskt. Herr Svensson i Malmö sade en intressant sak som belyser herr Holmqvists situation, nämligen att utslagning av ett par hundra tusen småföretagare har ägt rum sedan 1960 enligt en obönhörlig ekonomisk lag. Han applåderade resultatet av denna lag. Det är klart att detta bl.a. beror på den politik som den socialdemokratiska regeringen fört. På den punkten var herr Svensson finkänslig och gjorde inget påpekande. Det är av intresse för medborgarna att påvisa, som jag gjorde, att det endast är med kommunisternas hjälp som herr Holmqvist kan säga nej till alla de förslag som vi från oppositionens sida har lagt fram för att hjälpa andra företag än de stora att få bättre sysselsättning i Norrland och skogslänen. Herr Holmqvist säger inte ett ord om det, och jag kan förstå att det är besvärande, men tro inte att en tystnad från regeringsbänken innebär att vi inte kommer att upplysa folket om detta. Läget är ju sådant att ni klarade er i den näringspolitiska debatten förra veckan och ni klarar er nu bara med kommunisternas hjälp. Att kommunisterna inte tycker om andra företag än de stora, det vet vi. Men detta är ju i enlighet med er ideologi, så bli inte stött för att jag påpekar det. Jag konstaterar bara faktum. Det var också mycket intressant att få höra att det, enligt herr Holmqvist, fanns andra saker som man inte får ta upp i en regionalpolitisk debatt. Jag påpekade t.ex. att det för företagsamheten är väsentligt vilken allmän 83 näringspolitik man för, vilken transportpolitik, taxepolitik. Men herr Holmqvist sade att vi inte skulle diskutera det här. Han tror att regionalpolitik det är det han sysslar med. De andra statsråden spelar en underordnad roll. I varje fall får man inte tala om de delarna av politiken i det här sammanhanget. Det är denna socialdemokratiska enögdhet som har varit olyckan med regionalpolitiken under många år. Man har icke haft förmågan att se att det måste vara ett samspel mellan olika krafter, och när vi nu har en ordentlig regionalpolitisk debatt här säger man t.o.m.: Låt oss inte ta in detta i bilden! En representant för företagarföreningarna sade häromdagen med uppgivenhet i sin röst: Det blir fler och fler kommuner som konkurrerar om färre och färre företag. Hur skall vi lyckas skapa bättre förutsättningar, så att han slipper uppleva situationen på det sättet? Jo, som vi har sagt år från år måste det ske en samordning av de olika åtgärderna. Att regeringens talesman i en regionalpolitisk debatt inte kan se hur nödvändigt det är att sammanfoga de olika bitarna av vår politik är ganska förfärande. Och det gör ju att man ställer sig litet undrande till om det var en verkligt stabil kursändring som regeringen var med om i fjol. Det kan hända att man återgår till en politik som innebär att man gör litet grand utan sammanhang och sedan får man se. Det är samordning som behövs. Det räcker inte enbart med herr Holmqvists regionalpolitik.

Herr talman! De principiella skillnader som jag gjorde gällande förelåg mellan oss och socialdemokraterna ligger närmast i att socialdemokraterna inte har varit beredda att betrakta regionalpolitiken som ett led i den allmänna näringspolitiken, inte velat inse det samband som föreligger, inte insett att de åtgärder som behövs inom regionalpolitiken måste ligga i linje med den allmänna näringspolitiken. Det gäller att positivt utnyttja de drivkrafter som finns och komplettera dem, inte att arbeta med speciella subventionsåtgärder. Vi har successivt byggt ut det regionalpolitiska stödet, sade herr Holmqvist. Och det är alldeles rätt. Men vi är ju samtidigt medvetna om att den regionala obalansen kvarstår och kanske t.o.m. har ökat. Det finns naturligtvis inget samband däremellan. Men däremot finns ett samband mellan detta och socialdemokraternas negativa näringspolitik, bl.a. den höjda arbetsgivaravgiften, de ökande bördorna på näringslivet och de svårigheter detta kämpar med. Sådant får och måste få konsekvenser även inom stödområdet. Det finns ju inget rimligt motiv, herr inrikesminister, att å ena sidan införa sysselsättningsstöd för att minska kostnaderna för företag som anställer folk och å andra sidan fördubbla arbetsgivaravgiften. Detta system att ge med den ena handen och ta med den andra är helt enkelt orimligt. Och inte blir det bättre av att regeringen underlåtit vidtaga åtgärder för att åstadkomma allmän stimulans i näringslivet, att få till stånd företag på olika håll, företag som kan expandera. Detta samband gick inrikesministern i sitt svar lätt förbi. Han måtte ha missförstått mig, när jag återgav statsminister Olof Palmes uttalanden i propositionen i höstas. Jag pekade just på att å ena sidan föreligger ett socialt ansvar, å andra sidan måste det sociala ansvaret utformas på ett sådant sätt att det ligger i linje med de faktorer som skapar industriell utveckling i landet. Jag sade att regionalpolitiken måste bygga på en syntes mellan de två uttalandena. Det var ingen polemik mot herr Palme för en gångs skull, utom på en punkt, nämligen när han gjorde gällande att företagen inte har något socialt ansvar. Det är ju helt felaktigt. Men i övrigt var tanken i och för sig riktig. Det är nog riktigt att anslagen till rörelsestimulerande åtgärder inte uppgår till mer än 37 miljoner kronor, om man ser under den rubriken i budgeten. Men om man tar hänsyn till att en stor del av omskolningskostnaderna hör dit och till alla de följdkostnader som kan uppkomma, då rör man sig med helt andra belopp. Det vore intressant att få klart för sig vad hela karusellen egentligen har kostat.

Det var det tankeexperimentet jag gjorde. Och då svarar inrikesministern strängt taget så här: Det behövs inte för folk flyttar ju ändå. Folk flyttar ju frivilligt. Detta kan herr Holmqvist rimligen inte ha menat utan herr Holmqvist menade väl ungefär det som herr Fälldin talade om, nämligen att det naturligtvis alltid finns folk som flyttar, unga människor som flyttar till nya uppgifter. Men vad vi talar om här är inte det slags frivilliga flyttningar utan den ”utvandring” som har framtvingats därför att antalet arbetsställen inte har varit tillräckligt stort i de här områdena. Om herr Holmqvist har rätt och man drar ut konsekvenserna av vad han sade, skulle vi ju inte behöva bedriva någon regionalpolitik över huvud taget. Regionalpolitiken syftar ju just till att skapa arbetsplatser så att folk får sysselsättning och inte behöver flytta. Och det allmänna klimat i vilket dessa människor har rört sig? De har väl förmodligen hört talas om fackföreningsrörelsens näringspolitiska strävanden — de som jag tillät mig citera. Jag citerade fackföreningsrörelsen och inte Industriförbundet därför att jag levde i den uppfattningen att fackföreningsrörelsen stod närmare regeringen. Vi kan ju konstatera att de riktlinjer som fackföreningsrörelsen drog upp också blev regeringens riktlinjer i lokaliseringspolitiskt hänseende. Dessa människor har förmodligen också hört talas om och läst i tidningar — om de inte har gått direkt till finansplanen — alla de uttalanden som finansministern år efter år har gjort om nödvändigheten att stimulera folk att flytta. Och de har kunnat konstatera att arbetstillfällen saknats i hemorten. Jag upprepar på nytt att det är lätt att vara efterklok. Men hade man lagt upp politiken på ett annat sätt än vad vi gjort, hade vi kanske fått en förändring av den negativa trend som vi nu håller på att bekämpa. Det är det jag har talat om och inte något annat. Sedan vill jag bara göra ett tillägg, eftersom inrikesministern gjorde gällande att det var bara socialdemokraterna och bondeförbundet som tidigt insett nödvändigheten av en aktiv lokaliseringspolitik. Jag har framför mig en motion från 1952 som rör just detta ämne — en högermotion, som det hette på den tiden. Den motionen avslogs av socialdemokraterna och bondeförbundet i förening. Men detta tillhör det förflutna och har inte någon nämnvärd betydelse i dag. Jag drog upp det bara därför att inrikesministern påstod att vi inte var ute i tid.

Herr talman! Först en sidokommentar. Inrikesministern talar efter kända bibliska förebilder i liknelser och åberopar gamle Rutger Maclean och dennes s.k. decentraliseringsåtgärder. Det förhöll sig nu inte alls så att de där människorna på den tiden fick något val mellan att flytta ut eller stanna kvar. Det var helt enkelt så att Maclean införde ett koncentrerat sätt att bruka sin jord. Han avskaffade arrendesystemet och avhyste arrendatorerna. De fick sedan ta vägen vart de ville. Det var alltså inte någon lyckad liknelse. Om det nu i något avseende var en lyckad jämförelse så var det ingen lyckad jämförelse med centerns politik. Möjligen påminner den om en annan politik. Jag behöver inte säga vilken. Sedan kritiserar inrikesministern mycket kraftigt centern för dess lustighet i målsättningen. Det är väl en kritik som vi från vår sida i långa stycken kan instämma i. Men det fritager ju inte inrikesministern från samma kritik när det gäller regeringens målsättningar och möjligheter att genomföra dem på ett realistiskt sätt. Ni har sagt på s.473 i propositionen 111 år 1972, bilaga 1, att ”huvudalternativet för planeringen i län som nu har uttalade regionala obalansproblem kan grundas på en i stort sett oförändrad befolkning år 1980”. Det skall alltså vara målsättningen. Vad nu ”i stort sett” skall anses innebära för variation, det kan man ju diskutera. Vi vet att för närvarande förlorar skogslänen 50 000-60 000 jobb netto under en femårsperiod, alltså drygt 100 000 under den aktuella tioårsperioden, på 1970-talet, för vilket målsättningen skall gälla. Skall man ha en målsättning som syftar till ungefär oförändrad befolkning, måste man alltså åtminstone nyskapa ett motsvarande antal jobb. Om inrikesministern ser på de siffror som har kommit fram över hur många jobb som har skapats med regionalpolitiken i dess nuvarande omfattning, finner han att det inte finns någon som helst proportion mellan vad denna målsättning kräver och vad den nuvarande regionpolitikens omfattning faktiskt förmår skapa. Det finns heller inte — och jag efterlyser det återigen — en kalkyl över detta. När ni nu har satt upp en målsättning, varför har ni då inte kalkylerat fram och lämnat siffror på hur mycket denna målsättning kräver i form av nya jobb? Det måste ju vara möjligt att räkna fram detta. Jag har försökt göra en grov kalkyl i denna debatt, men den kan naturligtvis förfinas och bli mera djupgående och leda fram till kanske något annorlunda siffror, även om det väl blir ungefär samma proportioner. Varför har ni inte analyserat hur många jobb denna målsättning skulle kräva? Nästa steg i analysen måste ju bli att fastställa vilka åtgärder som krävs för att skapa dessa nya jobb. Är de åtgärder som nu företas tillräckliga? Uppenbarligen är de inte det — det framgår så tydligt. De står inte i proportion till behovet. Vilka nya och andra åtgärder måste då till? Och — den avgörande frågan — är över huvud taget denna målsättning möjlig att förverkliga utan att man gör åtminstone väsentliga ingrepp i det nuvarande ekonomiska systemet? Den frågan ställer ni inte. Det förhåller sig helt enkelt så att den målsättning som ni ställer upp och säger er skola av politiskt taktiska skäl genomföra inte är genomförbar med de nuvarande medlen, eftersom de inte alls står i proportion till varandra. Ni måste antingen offra målsättningen och fullfölja den nuvarande svaga regionalpolitiken eller angripa det ekonomiska systemet med helt andra medel än som hittills har skett. Vidare ironiserar Eric Holmqvist litet över att vi från vpk-håll förespråkar ett helt annat ekonomiskt system. Han försvarar det nuvarande kapitalistiska systemet med att uttryckligen säga: Vi har ett system där besluten framgår ur en fri debatt. Jasså, framgår makten över kapitalet och över investeringarna ur en fri debatt? Är det riksdagen, de offentliga myndigheterna, folket eller dess befullmäktigade som beslutar om var investeringarna skall ligga? Då har inrikesministern en helt annat uppfattning av kapitalismen än jag. Det är just det som är problemet, att den lagbundna kapitalistiska utvecklingen och den kapitalistiska beslutsprocessen gör folkflertalet maktlöst, underkastar detta koncentrationens lag och dess obönhörliga konsekvenser. De beslut som fattas här är därför inte fria. Fria beslut om dessa saker kan bara fattas när arbetarna har makten, när flertalets vilja kommer till uttryck i politiska beslut och inte i beslut bakom direktörsrummens stängda dörrar. Men får jag fatta inrikesministerns lätta ironiserande över våra framtidsvyer så att för inrikesministern är kapitalism lika med frihet och så att denna fria kapitalism skall existera i all evighet? Är det inrikesministerns samhällsvision? Jag måste då konstatera, likaväl som jag konstaterade beträffande finansministerns samhällsvision härom dagen, att den står mycket långt från vad som är arbetarrörelsens historiska uppgift.

Nog tycker jag att det skulle vara naturligt.

Herr talman! Jag har begärt kort genmäle därför att jag ställde en fråga till statsrådet Holmqvist i slutet på mitt anförande, vilken jag tycker att det vore värdefullt om han ville deklarera sin inställning till. Jag klargjorde då att vi från folkpartiet är beredda att under femårsperioden gå med på en vidgning av ramen, om det visar sig att den inte är tillräckligt stor nu och om det inom stödområdet tas initiativ till och visas villighet till satsning inom detta område. Jag har klart deklarerat detta. Jag hoppas verkligen att jag får tolka statsrådets skrivning i propositionen så att han delar den uppfattningen, och jag tycker att det vore värdefullt med ett bekräftande. Jag tog också upp vårt förslag om att använda sysselsättningsstödet i gränsområdena. Herr Nilsson i Östersund och jag hade ett replikskifte om det. Statsrådet vidrörde det inte alls, men han sade att det har varit väldigt värdefullt med punktinsatser i landet under den gångna perioden — han nämnde Norrköping, Oskarshamn och andra områden — och jag delar hans uppfattning. Vi är helt överens om att detta har varit en riktig regionalpolitik. Det ger mig stöd för åsikten att man kan använda instrumenten på ett vettigt sätt genom att även gå utanför stödområdet. Jag tycker att det är ett skäl för vårt reservationsförslag om att sysselsättningsstödet skall användas på samma sätt när det gäller Gotland och de olika gränsområdena. Jag sade också att vi inte får glömma de företag som redan finns inom stödområdet. Jag nämnde bättre transportstöd, lägre persontaxor, lägre teletaxor, bättre service och rådgivning till de små företagarna och bättre möjligheter för marknadsföring som exempel på åtgärder som är oerhört värdefulla för de befintliga företagen och ger dem chans att expandera. Det har inte statsrådet gått in på. Han har heller inte gått med på anslagskravet från glesbygdsutredningen för att stärka företagarföreningarna så att de kan ge bättre service och rådgivning just till de små företagarna inom stödområdet. Här talar jag verkligen av erfarenhet från de resor som inrikesutskottet har gjort. De företagare som vi har träffat har betraktat detta som en kärnfråga, och jag tycker att det vore värdefullt om statsrådet i den här debatten kunde lämna ett besked om en något vänligare inställning när det gäller stöd till företagareföreningarna för service till småföretag.

Herr talman! Såväl inrikesministern som herr Nilsson i Östersund försökte inge den föreställningen att regeringsförslaget i propositionen 50 liksom i propositionen 111 i fjol innebär en avgörande förbättring av det regionalpolitiska stödet. Jag sade i mitt första anförande att det vore intressant, om statsrådet ville kommentera uttalandet på s. 119 i propositionen 50, där det sägs att man fördubblar stödet under femårsperioden jämfört med föregående treårsperiod. Den formuleringen innebär i sak att om man hade fördubblat stödet under en sexårsperiod, så hade stödet varit oförändrat. Jag tycker att det första intrycket när man läser detta är något helt annat. Vill alltså statsrådet medge att de ekonomiska satsningar som framkommer i propositionen inte är särdeles stora, utan i stort sett — kanske drygt, får man hoppas — kompenserar penningvärdeförsämringen under femårsperioden i jämförelse med tiden 1970-1973. Jag ställde frågor till herr Birger Nilsson i Östersund men fick inget svar. Jag ber nu att få upprepa dem till herr statsrådet. Centern anser att regeringen vill fortsätta koncentrationspolitiken i den form som anges i propositionerna 1972:111 och 1973:50. Jag frågade om det inte enligt de lägre befolkningstalen blir en nettoinflyttning, alltså exklusive det egna födelseöverskottet, i de tre storstäderna. Enligt den lägre gränsen blir det 115 000, enligt den högre gränsen 250 000 nyinflyttade. Är inte det en fortsatt koncentration? Jag ställde som sagt frågan till herr Birger Nilsson men fick inget svar. Jag väntar ett svar från statsrådet. Statsrådet beskyllde också centern för suddiga skrivningar. Jag gav i mitt första anförande en hel karta av konkreta centerförslag på olika politiska områden i motioner, reservationer osv. Det förbigick statsrådet helt och hållet. Han hänvisade till att decentraliseringspolitik måste betyda att man går tillbaka till byamejerierna. Jag tror faktiskt att folk i allmänhet förstår politik bättre än vad som kom till uttryck i det exemplet. Vårt intryck är att folk mer och mer förstår vad decentraliseringspolitik är — och att vi behöver en sådan politik på grund av de koncentrationskrafter som verkar i den tekniska och ekonomiska utvecklingen.

Herr talman! Det har ju varit många inlägg här, men jag måste ändå säga att tyngden av den kritik som har förts fram står inte i proportion till uppmarschens omfång. Låt mig ta inläggen i tur och ordning. Till herr Fälldin vill jag säga att den där beskrivningen av vad som hände i fjol sommar är åtminstone inte heltäckande. Centern hade en stämma, och där diskuterade man en riksplan som visserligen aldrig stämman fick se, såvitt jag förstår. Man uppdrog åt styrelsen att arbeta vidare med den. Sedan satte styrelsen ihop ett utkast till riksplan, och det cirkulerade. Det hade en viss utformning, och vid en presskonferens presenterades en redigering av det med nya formuleringar på en rad punkter. Centern, som ju är vän av decentralisering, är det enda parti som har ett regionalpolitiskt program som inte är antaget av partiets stämma utan av en liten klick i partiets ledning — det är väl ett faktum. Debatten började genom att centern sade: Vi har någonting helt nytt, vi garanterar befolkningstal. Det gick man så småningom ifrån, och man kom till den mera förnuftiga uppfattningen att det är ett underlag för den framtida planeringen som vi skall röra oss med och att det inte är möjligt att göra bestämda uttalanden om att så många människor skall födas där, så många skall resa dit osv. Det får väl ändå finnas måtta på styrningen. Men det är viktigt att ha detta med i bilden, för det var ju ändå vad som utspelades i fjol sommar. Så småningom tog ni ju intryck av den debatt som fördes och de invändningar som då gjordes mot ert sätt att röra er med fasta, spikade befolkningstal. Sedan åberopade herr Fälldin ett ärende som han under sin rätt långa tid i AMS hade varit med om att man hade avstyrkt. Nu är det ju så att det i ett lokaliseringsärende kan finnas en hel rad omständigheter som man skall ta hänsyn till. Det är inte säkert, bara därför att en människa presenterar sig och säger att nu vill han ha pengar, att man då också skall sätta i gång. Jag antar att det har funnits grund för det här beslutet — jag kan inte nu erinra mig hur omständigheterna var kring det. Det var dock ganska litet som herr Fälldin hade att anföra med just det där beslutet. Det är kanske riktigt att det vid ett budgetårsskifte ibland varit nödvändigt att fatta sådana här preliminära beslut, men dessa har då avsett en ganska kort tid. Orsaken kan ha varit att ett ärende snabbt aktualiserats och tagit mycket pengar i anspråk — det har rört sig om väldigt stora satsningar som görs kanske en eller två gånger om året och är mycket svåra att förutse. Då får man vara beredd att anpassa sig i efterhand, så att det blir en vidgad ram. Det är inget speciellt för detta område, utan så får vi lov att uppträda också när det gäller att bedöma medelsbehovet på andra områden. Debatten om flyttningsbidragen skall jag inte fortsätta. Jag har angett en jämförelsesiffra och herr Fälldin en annan. Det är möjligt att herr Fälldins siffra är riktig — jag har inte anledning tro annat — men då har han bara sett till en viss del av det totala stödet. Jag har ju tidigare framhållit vilken betydelse exempelvis lånen och utbildningsstödet kan ha — dessa ting måste vi också räkna in. Jag vill än en gång betona att bara en mindre del av flyttningsstödet är stimulans för en flyttning låt mig säga från Norrland ner till storstäderna. Jag tror att det var en tredjedel av stödet som gick denna väg under den period som studerades i anslutning till att vi lade fram förslaget i fjol. Därför avser mycket av detta — och jag tror att det har getts exempel på den saken under debatten — flyttning inom länet, som det alltså också utgår stöd till. Detta kan ju herr Fälldin rimligtvis inte ha någonting emot. Eller är det så att allt är fel i detta sammanhang och att staten inte alls skall ge bidrag till flyttningen? Herr Fälldin frågar varför jag skall vara fast i uppfattningen att staten skall hjälpa till att betala i detta sammanhang? Jag har sagt det förut och jag vill upprepa det: Om denna möjlighet inte fanns skulle arbetslösa människor som lever i glesbygden inte ha möjlighet att konkurrera om de jobb som finns på annat håll. Skulle vi gå ut och säga till arbetsgivarna, att var så goda och betala vad det kostar att flytta en person från Lycksele ner till Västerås eller Göteborg, så är det klart att den personen fick stå tillbaka för andra som anmälde sig. Jag förstår inte att herr Fälldin inte kan fatta att det är fråga om att skapa likvärdiga villkor för människor när det gäller chanserna till de jobb som finns inom landet. Jag upprepar alltså vad jag sagt förut. Men här står vi tydligen inför en sak som herr Fälldin inte har intresse av. Han ser den inte ur de anställdas synpunkt utan menar att företagen skulle nog orka med detta. Det skulle de kanske, men jag är säker på att företagen inte skulle betala sådana kostnader. Det exempel som herr Fälldin tog för att illustrera vad centern menar med ”så långt möjligt decentraliserad bebyggelse” gällde om man skulle få bygga ett hus på en jordbruksegendom även om huset inte behövs för jordbrukets drift. Jag måste säga att exemplet inte är särskilt imponerande som belysning av vad man menar med ”så långt möjligt” i detta sammanhang. En sådan här byggnation beror väl ofta på att något av barnen till markägaren vill ha ett sommarviste och önskar bygga på tomten. Där görs väl bedömningar från fall till fall. Vad det i detta fall rör sig om är statlig bostadslångivning — annars ligger det helt utanför vad vi har anledning att diskutera här. Om det gäller planfrågor eller var man skall ha byggnadsrätt, så får vi beakta detta i annat sammanhang. Det var herr Fälldin som tog upp frågan huruvida jag hade begått ett fel i fjol när jag inte expedierade vad riksdagen hade beslutat. Nu kommer herr Fälldin tillbaka på ett märkligt sätt och säger: Det kan ju hända att inrikesministern inte har begått något fomellt fel. Men om jag inte har begått ett formellt fel, så har icke herr Fälldin rätt att inför svenska folket anklaga mig för att ha begått ett fel. Det är väldigt viktigt att i sådana här sammanhang inte bara bygga på sina egna funderingar utan verkligen ha klart för sig vad som är riktigt. Jag ber än en gång herr Fälldin att noga tänka igenom detta för framtiden. Det går inte att bara säga att så här tycker jag det skall vara — och sedan åberopade herr Fälldin att det var en flicka som annonserade programmet, och hon sade att riksdagen hade beslutat, och så hade herr Fälldin de önskade bevisen. Jag måste säga att det var verkligen en klen bevisföring! Nu räknar jag inte med att herr Fälldin kommer att ta till orda och säga klart ut att han hade fel på den här punkten. Säkert kommer han att fortsätta att glida undan. Men det viktiga är ändå att han är överens med mig om att jag inte har begått något formellt fel. Och då kanske vi åtminstone har kommit ett stycke på väg. Vad herr Fälldin sedan menar att jag skulle ha gjort lämnar jag därhän. Självfallet skyller jag inte på mina medarbetare. Jag tar ansvaret på mig. Men jag har velat ge denna förklaring till varför jag inte genast kunde säga att så och så förhåller det sig. Vi har ju att beakta en mängd enskildheter i kungörelser och författningar, och när denna fråga kom upp kunde jag inte genast göra det klarläggande som jag nu har gjort. Härefter går jag över till herr Dahlén. Egentligen är det kanske inte så mycket att säga till honom, eftersom herr Dahlén ger intryck av att helst vilja tala om något annat, som inte hör till dagens debattämne. Det må nu vara hans sak. Herr Dahlén är förmodligen ganska främmande för den problematik som vi nu diskuterar. Och därför tog han i stället upp den diskussion som har initierats av Allan Larsson i Metall, om att man i den kommande avtalsrörelsen skulle avstå från att ta ut en del av lönehöjningarna och i stället lägga den delen på en höjd arbetsgivaravgift. Men den saken har ju ingenting med denna debatt att göra. Det tror jag att kammarens ledamöter inser. Även om herr Dahlén fortsätter med talet att detta är en viktig fråga som måste klaras ut, så tror jag ändå att vi får låta den anstå. Tills vidare är det nämligen mycket oklart vart vi kan komma i den debatten. Det är alldeles för tidigt för oss att här i riksdagen ha några färdiga meningar om en sådan fråga, som ju är föremål för diskussion och där det i sista hand blir löntagarorganisationerna och arbetsgivarna som vill ha ett ord med i laget.

Men den saken har ju inte lett till något annat än att de borgerliga i skatteutskottets utlåtande skrev att frågan borde utredas. Längre har ni inte kommit. Jag har emellertid sagt, och det vill jag gärna upprepa, att jag tror inte att vi når särskilt goda resultat genom att differentiera avgiften. Det sägs ibland att det inte finns några stora företag i inre stödområdet, men då bortser man från LM Ericsson i Östersund, Husqvarna, KF, Bolidenbolagen, LKAB m.fl. Det finns också många andra stora företag inom det inre stödområdet. Och om man får en viss befrielse från en avgift, en reducerad skatt om man så vill, så säger man ju inte: Nu går vi ut och anställer fler människor för de pengarna. Det finns inget sådant samband. Det vågar jag upprepa. Och därför tror jag inte att man får fästa för stort avseende vid möjligheterna att med variationer i arbetsgivaravgiften kunna åstadkomma några nämnvärda förändringar. Jag tror mera på de särskilda stödåtgärder som riktas in på de företag som nu etablerar sig eller som utvidgar verksamheten. Sedan kom herr Bohman tillbaka och erkände att det kanske var andra än Landsorganisationen som deltog i debatten på 1950-talet och som då talade för rörligheten och att det är riktigt att man på företagarsidan ställde sig mycket tveksam till lokaliseringspolitiken. Men vi fick i alla fall i gång den. Det är väl också riktigt att just Landsorganisationens yttrande, i vilket man sade att man ville starta en försöksverksamhet, öppnade vissa möjligheter och gjorde att vi fick ett bredare underlag för den verksamhet som kom i gång. Jag har inte läst motionen från 1952, men jag skall faktiskt titta på den. Om det nu är så att moderaterna redan då så starkt ivrade för en lokaliseringspolitik, så har det gått mig förbi, och det är angeläget att jag i så fall kompletterar mina kunskaper på den punkten. Jag förstod att även herr Bohman var kritisk mot flyttningsbidraget. När jag nämnde unga människors intresse att söka sig till något nytt, var det självfallet inte i och för sig en rekommendation att flytta. Vad jag anser är viktigt är att människor har valmöjligheter, att de kan stanna på sin ort och få ett arbete men också att de har möjlighet att, om de vill det, söka sig ut och få arbete någon annanstans och på ett område som intresserar dem. Jag har inte anledning att fortsätta min debatt med herr Svensson i Malmö; den faller litet vid sidan av de andra inläggen. Men jag konstaterar att herr Svenssons parti inte går emot förslaget, även om herr Svensson i diskussionen gör gällande att det är fullständigt betydelselöst. För mig är det väsentligt att kunna konstatera att vänsterpartiet kommunisterna också godtagit propositionen i de väsentliga styckena, även om herr Svensson för ett resonemang som går emot den. Till herr Eriksson i Arvika vill jag säga att jag inte har någonting att invända mot den skrivning utskottet gjort när det gäller det inre stödområdet. De kraftigaste insatserna för att skapa sysselsättning måste vi, som jag redan sagt, förbehålla de inre delarna av skogslänen. Med den utgångspunkten har det varit naturligt att föreslå att de nordligaste delarna av Värmland skall föras in i stödområdet. Om nu riksdagen godtar förslaget i propositionen kommer regeringen inom den allra närmaste tiden att ta ställning till den konkreta gränsdragningen. Vi kommer då också att pröva var gränsen skall dras i de delar av Kopparbergs län som utskottet har apostroferat. Det är givet — det vill jag gärna säga — att varje gränsdragning medför svåra tröskelproblem. När det gäller det allmänna stödområdet har problemen lösts genom att man när det gäller just gränsområdet intar en liberal hållning. Det är möjligt att man kan se det på samma sätt när det gäller det inre stödområdet. Men när det gäller sysselsättningsstödet är vi hänvisade till att ha klara gränser. Jag vill gärna säga att jag uppskattar att utskottet gjort ett så klart ställningstagande om att hålla kommunerna samlade som en enhet; jag tror det skulle ha medfört svårigheter om man gått med på att dela kommunerna. — Jag hoppas att jag med detta inlägg har givit de upplysningar som herr Eriksson i Arvika efterlyste. Herr Nilsson i Tvärålund är helt övertygad om att svenska folket förstår den dunkla skrivningen i reservation 1, som jag inbjöd honom och andra att förklara. Om herr Nilsson verkligen är övertygad om att den ger ett tillfredsställande svar till de människor som vill ha upplysning om vad det är som skiljer centerns linje från den som majoriteten anslutit sig till, då är herr Nilsson att gratulera.

Herr talman! Jag har all förståelse för att inrikesministern inte så väl känner till handläggningen av ett ärende genom våra olika partiinstanser. Men samtidigt tycker jag att inrikesministern då skulle avstå från att försöka sig på en beskrivning av hur det gick till, för det blir lätt fel om man inte känner till förhållandena. Det inrikesministern sade var fel, och jag ber att få korrigera: vi hade en arbetsgrupp som gjorde upp förslag. Detta förslag remitterades ut till alla centerorganisationer. Styrelsen behandlade remissyttrandena och lämnade ett förslag till vår stämma. Denna stämma fattade beslut om befolkningstalen, men uppdrog åt förtroenderådet att arbeta vidare med åtgärdsdelen. Stämman fattade alltså besluten om befolkningstalen. Jag vill också framhålla att förtroenderådet inte är en liten central grupp i centern. Det består av företrädare för samtliga distrikt, för ungdomsförbund och kvinnoförbund. Jag har sett en felaktig uppgift cirkulera i tidningarna, och det är möjligt att det är därifrån inrikesministern har fått detta. Det jag nu har beskrivit är alltså den korrekta gången. Sedan vill jag framhålla att ingen någonsin har talat om garanterade befolkningstal. Det kan ingen göra, eftersom ingen vet hur stor totalfolkmängden kommer att vara år 1980. Där är vi alla litet på trons gungfly. Det är antaganden vi rör oss med. Repliktiden räcker inte till många exempel, men Mjödvattnet är ett exempel på att just lokaliseringsorten togs till intäkt för att säga nej. Det sades nämligen: Om företaget flyttar till Skellefteå får företaget pengarna! — Det var så. Jag tycker det är tråkigt att jag blir beskylld för att vara ointresserad av arbetarnas situation osv. Jag kommer ändå, Eric Holmqvist, från Ådalen, som tillsammans med Tornedalen var det första område där samhället gick in med förstärkt flyttningsbidrag — 2 000 kronor — för att ytterligare stimulera människorna att åka därifrån. Det visade sig att det normala flyttningsbidraget inte räckte, och då infördes det förstärkta stödet. Jag har hela tiden sagt att jag förstår att människor skall ha möjlighet till ekonomiskt stöd när de måste flytta — jag gör det bl.a. därför att många av mina skolkamrater har flyttat — men jag tycker att arbetsgivarna borde få betala. Jag har varken friat eller fällt inrikesministern för det formella felet, och jag har fullt klart för mig att kritik just i det avseendet skall framställas via KU. Men det jag vill komma fram till är den faktiska betydelse som beslutet har för planeringen. Den viktiga och uppenbara skillnaden är att vi — när riksdagsmajoriteten uttalat att det är den högre nivån som skall gälla för skogslänen — betraktar det som en framgång. Riksdagens beslut innebär inget bifall till vår motion, men det innebär det näst bästa, och vi betraktar det som en framgång att riksdagsmajoriteten har gjort ett sådant uttalande. Jag tycker att det är en självklarhet — om man känner för ett sådant uttalande — att skriva det i instruktionen till alla befattningshavare. Om inrikesministern hade känt för detta beslut tycker jag således att det nästan hade varit en självklarhet att det hade kommit till uttryck i instruktionen. Kan vi inte vara överens om att det är rimligt att man för riksdagens uppfattning vidare?
Herr talman! Det är intressant att inrikesministern över huvud taget inte vill erkänna att man måste fundera på vilken regionalpolitisk betydelse frågan om löneskatten kan ha. För närvarande betalas från stödområdet 600 miljoner kronor i löneskatt. Nu föreslås att stödområdet skall få 500 miljoner kronor. Låt oss tänka oss att löneskatten fördubblas: då skulle alltså I 200 miljoner kronor komma att betalas från stödområdet. Herr Holmqvist tycker fortfarande att 500 miljoner kronor i förhållande till 1 200 inte gör någon skillnad. Men det är nettoresultatet för stödområdet som det är fråga om i det här sammanhanget, och inrikesministern vill inte erkänna att det finns ett problem här! Jag begär inte att han skall ta ställning — jag tar inte ställning till det — men att i en regionalpolitisk debatt frånkänna denna fråga all betydelse tycker jag är avslöjande. Vidare försökte han göra gällande att jag i mitt anförande bara tagit upp denna fråga. Nej, jag tog upp hela problematiken. Jag tog upp sysselsättningsstödet och hela serien av frågor som vi har fört fram från vårt håll, så det försöket gick inte heller. Anledningen till att jag har framställt frågorna är att vi vill se, om regeringens samlade program kan tänkas vara medel som är tillräckliga för att uppnå det mål som vi förefaller — relativt ytligt sett, i varje fall — att vara rätt överens om. Jag har här siffror från AMS för tiden juli till mars i skogslänen, som visar hur arbetslösheten där för varje månad har ökat mellan åren 1971 73. För varje månad från juli till mars har arbetslösheten blivit värre. Det är mot bakgrunden därav som vi måste bedöma om regeringens samlade program verkligen duger. Detta är oppositionens skyldighet, oavsett om ett eller annat statsråd tycker att det känns besvärande. Herr Holmqvist är alldeles för gammal som politiker för att säga att det skulle vara ett argument, men han vill skjuta ifrån sig frågan, huruvida hans egen regerings samlade program räcker eller ej. Vår skyldighet är att ställa denna fråga. Vad är det som gör att socialdemokratin har så föga intresse för att stödja de tusentals företag som inte kan rubriceras som stora? Det är alldeles uppenbart att det finns ideologiska skäl; det märkte vi i den näringspolitiska debatten förra veckan och vi ser det också nu, när inrikesministern vägrar att ta upp den här frågan. Något speciellt skäl till detta har ni ju, och det är ideologiskt — ni har det i ert program, liksom kommunisterna har det i sitt. Det är väl det enda svaret.

Herr talman! Eftersom inrikesministern var intresserad av den motion, som jag berörde, skall jag be att få läsa upp klämmen.

Och samma motion väcktes — för att gå ännu längre tillbaka i tiden, om vi nu skall tala om det förflutna — år 1944 och blev också då avslagen. Sedan vill jag åter anknyta till resonemanget om arbetsgivaravgiften. Alldeles bortsett från de rent principiella aspekterna gick inrikesministern in på en konkret bedömning av frågan och gjorde gällande att skattens höjd inte hade någon betydelse för företagens sysselsättning samt hänvisade till att det var fråga om stora företag. Skulle, undrade inrikesministern, en differentiering av skatten verkligen ha någon betydelse för deras anställande av folk? Och hans svar var nej. Jag vet inte hur stor erfarenhet herr Holmqvist har av hur det går till att göra upp kalkyler inom företagen, när de planerar för framtiden och väger olika alternativ. Där har varje procentenhet på lönekostnadssidan oerhörd betydelse. Planer som man funderar på att förverkliga blir aldrig genomförda om kostnaderna stiger över en viss nivå. Man har dessutom i företagen internkalkyler, där man för olika produktionsställen gör utomordentligt noggranna jämförelser. En företagsenhet belägen inom stödområdet och av olika skäl belastad med sämre produktionsbetingelser får stå tillbaka för andra enheter, då en höjning av arbetsgivaravgiften kommer in och ytterligare försämrar kalkylerna. Detta gäller de stora företagen. Men ännu större betydelse har naturligtvis sådana faktorer för ett litet företag eller för en person som går omkring med idéer och funderar på vad det skulle kosta honom att anställa en gubbe till eller två gubbar till. Just den här typen av pålagor har utomordentligt stor betydelse för näringslivet. Dem får man inte bagatellisera på det sätt som herr Holmqvist gjorde. Det är därför som utländsk regionalpolitik — det finns ju en sådan i flertalet andra länder — i så hög grad arbetar med differentiering av skatterna.
Fru talman! Nu har inrikesministern kommit därhän att han påstår att vi stöder hans proposition. Men det framgår väl ändå ganska tydligt av reservationerna 2 och 5 att vi har en fullständigt annorlunda uppläggning, som i praktiken betyder ett förkastande av hela det sätt att tänka regionalpolitiskt som propositionen representerar. En helt annan sak är att vi naturligtvis inte har någon anledning att stödja de borgerliga reservationerna mot regeringen utan hjälper regeringen att avvisa dem; de representerar bara en förlängning av samma felaktiga sätt att tänka som regeringspolitiken i detta fall. Men herr Holmqvist drar naturligtvis upp denna debatt för att slippa den debatt som jag hela tiden har försökt att få honom till. Varför finns det ingen kalkyl på hur många jobb som behöver skapas för att den angivna målsättningen rörande regionpolitiken i de olika länen skall kunna uppnås? Varför finns det inga kvantifierade slutsatser rörande det? Hur många jobb måste skapas? Kommer de att kunna skapas med nuvarande medel? Om de inte kan skapas med nuvarande medel, skall man då överge målsättningen eller skall man göra de ingrepp i systemet som är nödvändiga? Varför viker herr Holmqvist undan från denna fråga gång efter annan i replik efter replik? Varför är man på regeringshåll så obenägen att diskutera frågan om det statliga industrialiseringsprogrammet? De aktuella socialdemokratiska motionärerna från Kopparbergs län, vilkas motion skall behandlas i utskottet i veckan, har insett att i övre delen av Dalarna duger det inte med åtgärder inom den kapitalistiska ramen — där måste en statlig industrisatsning göras. De har förstått den frågan på ett riktigt sätt. Detta är en fråga som väcker allt större intresse inom olika delar av arbetarrörelsen och som måste diskuteras. Vi kan inte komma ifrån den, om inte arbetarrörelsen fullständigt skall kapitulera för den kapitalistiska koncentrationen.

Fru talman! Jag vill framföra ett tack för ett klarläggande besked när det gäller stödområdesgränserna. Jag noterar också med tillfredsställelse att statsrådet medger att det verkligen finns bekymmer just i gränsområdena. Det har uppstått en debatt om det cirkulär som gavs ut för att de statliga myndigheterna skulle kunna planera enligt riksdagsbeslutet. Jag skall inte lägga mig i debatten om den formella handläggningen. Eftersom riksdagsbeslutet, som herr Fälldin framhöll, bygger på en folkpartimotion vill jag emellertid säga att det hade varit värdefullt om myndigheterna hade givits bestämda direktiv — det hade vi motionärer givetvis satt värde på. Men det viktigaste är ju att regeringen ger myndigheterna möjligheter att leva upp till andan i riksdagsbeslutet — att i praktiken planera efter de högre talen. Jag har tidigare påpekat en annan sak som jag tycker är litet lättvindigt behandlad med anledning av höstens riksdagsbeslut, nämligen servicegarantin för de mindre orterna. I riksdagsbeslutet sades klart ifrån att de mindre orterna skulle ha en viss statligt garanterad service. Det har regeringen också tagit fasta på. Jag har tidigare vid något tillfälle citerat statsrådet Lundkvist när han lugnade Doroteaborna med att tala om just det här beslutet. Han sade: ”I riksdagsbeslutet i höstas om regionalpolitiken fastslogs att invånarna i särskilda glesbygdskommuner i princip skall få samma service som de som bor i tätorter. Staten kommer alltså att hjälpa till med förbättrad service på platser som Dorotea.” När man nu sätter så stor tilltro till riksdagsbeslutet med anledning av folkpartimotionen tycker jag att man skulle ha givit något klarare direktiv i propositionen. Jag hoppas att det kommer riktlinjer som överensstämmer med folkpartiförslaget på denna punkt, så att kommunerna verkligen vet vad de från statligt håll kan räkna med i fråga om servicegarantier.

Fru talman! För det första får jag konstatera att statsrådet har en lägre värdering av folks politiska fattningsförmåga än jag har. För demokratins skull hoppas jag att jag har rätt. För det andra får jag konstatera att statsrådet i varje fall inte ännu givit något besked om vad det citerade stycket på s. 119 i propositionen innebär. Jag frågade om det får tolkas så att om stödet var dubbelt så stort på sex år som under 3-årsperioden, var det då oförändrat per år räknat? Jag har påtalat att det här är en suddig och dunkel skrivning men vad värre är: det kan vara en förledande skrivning. Därför kan man begära att statsrådet ger ett besked. För det tredje får jag konstatera att statsrådet ännu inte har svarat på den fråga jag har ställt fyra gånger om de lägre och högre ramarna för storstäderna och om nettoinflyttningen dit. Om också statsrådet inte har siffrorna på sin bänk bör hans bisittare nu kunna ge honom besked. För det fjärde vill jag peka på ett uttalande som statsrådet gjorde i sin förra replik, nämligen att det inte finns något samband mellan arbetsgivaravgift och sysselsättning. När inrikesutskottet var på resa i Västerbotten för knappt ett år sedan, ställdes frågan till Bolidenbolaget om arbetsgivaravgiften hade någon betydelse för sysselsättningen. Statsrådet nämnde just detta företag. Chefen för Bolidenbolaget var där och han gav beskedet att Bolidenbolaget på grund av den höjda arbetsgivaravgiften får 10 miljoner kronor mindre att genomföra planerade investeringar för. Det måste alltså betyda en avsevärd minskning av Bolidenbolagets möjligheter att skapa sysselsättning. Jag hoppas att regeringen uppmärksammar att arbetsgivaravgifterna har betydelse för sysselsättningen och att det kan bero på politiska åtgärder att det går så sakta att få till stånd en bättre sysselsättning i vårt land trots den förbättrade konjunkturen.
Fru talman! Herr Fälldin framhärdar i att jag borde ha gett informationen att man i skogslänen skulle planera för det högsta befolkningstalet, ehuru riksdagen inte beslutat om någonting sådant. Riksdagens beslut framkommer i de klämmar som finns, och för en departementschef återstår ingenting annat än att hänvisa till vad som står i proposition och utskottsbetänkande. Det har ju också skett i denna författning liksom det skett i andra författningar. Det står att statlig myndighet skall med iakttagande av vad Kungl. Maj:t och riksdagen anfört inom sitt verksamhetsområde följa de riktlinjer för regionalpolitik som riksdagen godkänt och verka för de allmänna regionalpolitiska mål som riksdagen har uttalat sig för. Det står på vanligt sätt som en ingress i detta sammanhang. Sedan må andra göra den tolkning de vill. Herr Fälldin och hans parti brukar ju säga att ni inte vill ha några centrala pekpinnar. Men just därför att man från centerns sida drev denna fråga i utskottet och tyckte att man hade kommit ett stycke på väg så borde detta bekantgjorts. Men så går det ju inte till. Jag måste säga även till utskottets ordförande att det naturligtvis är bra om man i fortsättningen vill ha ett riksdagens beslut att formuleringen verkligen blir sådan att ett sådant beslut kan komma till stånd. Vi vet ju hur man ibland i utskotten skriver ihop sig och hur meningarna kan vara litet cirklande, vilkas innehåll det kan vara nog så svårt att tyda. Därför måste vi hålla oss till vad som är verklighet i detta sammanhang. Beslut skall fattas här i riksdagen så klart att ledamöterna vet vad de ansluter sig till. Herr Dahlén kom väl ändå att bli en smula teoretisk när han sade att man skulle fästa avseende vid nettoresultatet, vid hur mycket företagen betalade in och hur mycket de fick ut. Jag höll på att säga att nettoresultatet är ganska ointressant i ett sådant här sammanhang. Det beror ju helt på hur det fördelar sig på företagen. Vi vet att arbetsgivaravgiften betalas av kommunerna och av förvaltningen och mycket annat som egentligen inte borde dras in i detta sammanhang. Självklart är att den del som industrin betalar av arbetsgivaravgiften är betydligt mindre än totalbeloppen. Framför allt gäller detta den industri som kommer att reagera inför dessa utgifter, för den är mycket liten. Det väsentliga är ändå att vi måste se till att hålla vissa relationer mellan stödområdet och landet i övrigt. Det skall finnas en fördel i att gå till stödområdet med en etablering. Den fördelen upphävs inte — låt vara att man i ett visst läge för upp kostnaderna på en högre nivå. Men fördelarna kvarstår likväl om man utnyttjar de möjligheter som finns att få stöd från samhällets sida för en lokalisering. Därmed har jag även givit svar till herr Bohman som också tycktes mena att frågan om arbetsgivaravgiften är av stor betydelse. Skulle det bli mycket höga uttag är jag medveten om att man får förändrade relationer mellan vad som är belastning på arbete och investeringar i maskinpark osv. Jag vill inte utesluta att man där kan se ett visst samband. Men det var ju detta som ledde oss till att införa det särskilda sysselsättningsstödet, som ändå har karaktären att mycket kraftigt stimulera nyanställningar. Så några ord om de historiska studierna. Jag medverkade ju själv till att föra dem ganska långt tillbaka i debatten och jag skall väl inte göra några invändningar mot att herr Bohman redovisat än mera av sådana tankegångar. Annars brukar det i modern historieskrivning faktiskt vara så att man nämner socialdemokrater — bl.a. var min nuvarande kollega herr jordbruksministern en av dem som de första som förde fram lokaliseringspolitiken i en motion. Jag tror t.o.m. att det var något år före centerpartister agerade. Kanske kan någon ge sig på detta och ta som en forskningsuppgift att reda ut vem som egentligen började. Men när det gäller ställningstagande här i riksdagen har herr Bohmans parti dröjt kvar väldigt länge i en negativ inställning till stödverksamheten. I övrigt har jag, fru talman, inte mera att tillägga i detta sammanhang.

Fru talman! Efter nästan sex timmars debatt kunde kanske det mesta vara sagt, särskilt som detta inte är den första regionalpolitiska debatten. Eftersom jag medverkat i dessa frågor några år vill jag dock säga några ord. För det första kan man tro efter den här långa debatten att det är en oerhört stor oenighet inom regionalpolitiken. Jag räknade ut att oppositionen hade 170 minuter anmäld talartid plus repliker. Motsvarande tid från regeringspartiet har varit 60 minuter hittills plus repliker. Men det är icke någon stor skiljaktighet, därför att de enda som har yrkat på några pengar till eventuellt ökade insatser är centerpartiet. Herr Bohman har sysslat rätt mycket med historia, och det är alltid intressant. Låt mig bara säga att jag tror mig få syssla med detta något i morgon när vi debatterar arbetslöshet och arbetslöshetsförsäkring, även om jag då trillar tillbaka till 1930-talet. Jag vill först ta upp något i de reservationer, som har yrkats bifall till. Det första är utbildningsstödets giltighetstid i reservationen 9. Det är ett medel som innebär avsteg från huvudregeln att företagen själva skall bära kostnaderna för utbildningen, och det utgör ofta en betydande subvention av företagens utbildningskostnader. Dessutom kan sysselsättningsstöd utgå i det inre stödområdet. Att här ge möjligheter att förlänga detta till 18 månader kan inte vara skäligt i det här samman Det finns en nyhet som har varit uppe i debatten om regionalpolitiken, nämligen inrättande av industricentra. De två första skall byggas i Strömsund och Lycksele. Om detta finns en rad motioner — herr Nilsson i Östersund har varit inne på dem. Det som skiljer reservationen 13 och utskottets betänkande är i huvudsak att man redan nu vill ge företräde åt Kalix och Vilhelmina. Utskottsmajoriteten har icke ansett att det var lämpligt att på så tidigt stadium binda sig vid en eventuell utbyggnad. Vi tycker att erfarenheter måste vinnas och det kan ta en viss tid. Andra orter, som i dag inte står i blickpunkten, kan då ha blivit mer aktuella. Man borde kunna vara övertygad om att Norrbottens län, som nu i inledningsskedet icke får något industricentrum, då måste komma i åtanke. Det kan man vara mot bakgrund av utskottets uttalande angående problemen i Norrbotten. På s. 27 skriver vi där enhälligt: ”Utskottet har ingen invändning mot motionärernas karakteristik av Norrbotten som landets mest utvecklingshotade län.” Även utskottsmajoriteten anser sålunda att Norrbotten måste komma i fråga om försöken med industricentra slår väl ut. Om situationen är densamma som i dag är det alltså givet att Kalix får det första industricentrum i Norrbotten. Att Norrbotten inte är med från början har tagits till intäkt för reservationen 14 när det gäller industricentrastiftelsen, som enligt förslaget skall förläggas till Skellefteå. Reservanterna vill emellertid förlägga den till Östersund. Deras motivering är att den borde ligga i inre stödområdet. Låt mig då säga att om vi får fler industricentra i Norrbotten måste man placera stiftelsen ganska centralt, och skulle man lägga den inom inre stödområdet borde det vara Lycksele som kommer i fråga. Men nu har vi stannat vid Skellefteå därför att där finns den tekniska expertis som behövs. Jag tycker det är viktigt att man slår fast att många tjänster skall köpas, och att det inte skall bli fråga om något stort verk. Detta om reservationerna 13 och 14. När man diskuterar det inre stödområdet och den regionalpolitik vi har fört kan det kanske vara intressant för kammaren att ställa frågan: Vad satsar vi i dag på det inre stödområdet? Herr Nilsson i Östersund sade litet, men låt mig säga så här: För det första kan ett företag — och det gäller inre stödområdet — få lokaliseringsbidrag med 65 procent av byggnadsinvesteringarna, för det andra avskrivningslån på 50 procent av maskininvesteringarna. Lånet avskrivs med en femtedel varje år. För det tredje kan lokaliseringslån med tre års räntefrihet och fem års amorteringsbefrielse utgå för resten av investeringarna upp till två tredjedelar av de totala investeringarna i byggnader och maskiner. I särskilda fall kan man gå ännu längre. För det fjärde kan man få lånegaranti för halva det rörelsekapital som behövs. För det femte kan utgå sysselsättningsstöd — om propositionens förslag godtas — med 17 500 kronor under en treårsperiod, fördelade med 7 000 kronor de två första åren och 3 500 kronor för det tredje året. Det får man för varje årsarbetskraft med vilken företaget ökat sin arbetsstyrka i förhållande till föregående år. Stödet är generellt och betalas ut i efterskott. För det sjätte kan nu utbildningsstöd utgå med ett schablonbelopp om 5 kronor per timme. Det kan prövas från fall till fall, om det skall utgå med högre belopp. Högsta hittills beviljade belopp är 15 kronor per timme. Om därutöver kan utgå den s.k. femkronan när det är fråga om anställning av ungdomar eller kvinnor är väl inte riktigt klarlagt, men nog kan man ställa sig skeptisk till om även det stödet skall komma i fråga i dessa områden. Den som är road av matematik kan lägga ihop sysselsättningsstödet, utbildningsstödet och vad som utgår till ett företag som utvidgar eller nystartar och då anställer arbetskraft. Nog kan man under initialskedet ge utbildning till arbetskraften utan att det behöver bli betungande för företaget. Sysselsättningsstöd med 3 kronor 50 öre per timme blir ungefär 5 000 kronor. Utbildningsstödet varierar mellan 5 och 15 kronor per timme. Jag tycker att det är ett ganska hyggligt stöd i det här sammanhanget. När man nu diskuterar inre stödområdets gränser kan man väl påstå att det enligt utskottets skrivning är möjligt att där nå ganska höga effekter utan sysselsättningsstöd. Låt oss säga att det i det allmänna stödområdet utgår lokaliseringsbidrag med 35 procent. Höj det till 50 procent. Då blir det på en summa av 1 miljon en ökning med 150 000 kronor. Är summan 5 miljoner, blir skillnaden 750 000 kronor. Om man går upp till 65 procent, som man har möjligheter till i det inre stödområdet, fördubblas dessa summor. Nog kan man i ganska stor utsträckning komma ifrån de tröskelproblem som finns. Här har diskuterats arbetsgivaravgift kontra lokaliseringsstöd. Låt mig ta ett par exempel. Låt oss anta att företag A fick ett totalt stöd under 1970—1973 med nära 2 650 000 kronor, varav bidraget var 1 580 000 kronor. Höjningen av arbetsgivaravgiften för detta företag innebar en utgift på 130 000 kronor. 7 procents ränta på det kapital som företaget har fått i lokaliseringsbidrag blir drygt 110 000 kronor. Företaget har som sagt betalat 130 000 kronor i arbetsgivaravgift, men den är avdragsgill, och därför blir nettoutgiften för företaget 65 000 kronor, dvs. ingen utgift i förhållande till bidraget. Jag kunde fortsätta denna uppräkning men jag skall nöja mig med detta exempel. Jag har bara velat visa att de flesta företag som fått lokaliseringsbidrag icke betungas av arbetsgivaravgiften. Jag kan inte förstå herr Bohmans argumentation i detta sammanhang. Man talar ofta om att man snedvrider konkurrensen. Det kan man kanske göra med lokaliseringsbidrag, men om man slopar arbetsgivaravgiften, som är ett generallt medel och lika överallt, snedvrider man väl konkurrensen i ännu större utsträckning. Låt mig sedan rikta en del repliker till de talare från oppositionssidan som varit uppe i debatten. När herr Nilsson i Tvärålund tog upp detta om vad centern menade med ”ett så långt möjligt decentraliserat samhälle” och att all samhällsplanering skall utgå från detta program, uppfattade jag det som ett svar på den fråga jag ställde till honom i den regionalpolitiska debatten den 15 december 1972. Nu har herr Nilsson haft fem månader på sig att fundera på svaret, och vad blir det? Jo, det är fråga om en viljeyttring, och så hänvisar han till motioner och centerns regionalplan. Får man mer arbete för att man tar upp högre siffror i riksplanen? Det avgörande är: Vilka medel vill centern tillgripa för att styra det privata näringslivet, som i dag utgör den dominerande delen och uppgår till 95 procent av det svenska näringslivet? Det förekommer ingenting i herr Nilssons diskussion om detta. Men det var den frågan jag ställde: Vilka medel vill ni använda för att styra det privata näringslivet? Det är ju det som är intressant. Jag tar sedan upp frågan om utflyttningen av statliga beslutsfunktioner till landsting och kommuner, den s.k. länsdemokratin. I den debatt vi förde om utlokaliseringen bad jag om svaret på vilka av dem jag räknade upp som flyttat till Karlstad och Umeå, som jag tror jag nämnde, ni ville ha på lokal nivå, till landsting och kommuner. Men jag fick inget svar då. Kan jag få det i dag? Jag tycker att det vore intressant att få det, eftersom detta annars inte är någonting annat än allmänt tal — en slogan som man slänger ut till intet förpliktande. Herr Nilsson i Tvärålund och även herr Nordgren säger att de vill flytta maskiner och inte människor.

som är nödvändig för en framgångsrik ekonomisk utveckling.” Har ni ändrat uppfattning från den gången vi diskuterade byggarbetskraften? Det måste ni ha gjort. Det är lätt att säga att man inte vill flytta människor utan maskiner. Jag har förut här i riksdagen sagt att två tredjedelar av dem som flyttar gör det frivilligt. Vill ni stoppa även den utflyttningen? Hur skall man kunna flytta varvens arbetstillfällen till det inre stödområdet? Om vi inte kan skaffa arbetskraft inom landet finns det inte, såvitt jag kan förstå, annat än två vägar att tillgripa för att ge varven den arbetskraft som de efterfrågar i dag. Vad rekommenderar herrar Nordgren och Nilsson i Tvärålund? Skall vi släppa loss invandringen till Sverige igen, och inte då bara den nordiska — för därom har vi träffat en överenskommelse med Finland — utan även från andra håll? Eller skall vi stoppa den ekonomiska utvecklingen på varven och säga att de inte får bygga ut därför att vi inte har någon arbetskraft? Ni måste välja om det skall vara någon mening med ert tal om att ni inte vill flytta människor utan maskiner. Vill ni stoppa två tredjedelar som flyttar frivilligt eller vill ni stoppa utbyggnadsplanerna för varven, för Volvo i Skövde och för SAAB i Trollhättan? Ni måste välja och säga hur ni vill ha det. Det kan vara av intresse från den synpunkten att om det blir en borgerlig regering bör näringslivet veta att det inte har någon möjlighet till utveckling på de här orterna längre. Herr Nilsson gjorde i alla fall ett konstaterande som jag kan instämma i. Han sade att den förda politiken hade medfört många nya arbetstillfällen och i stort sett fungerat bra. Det finns någonting annat som har dominerat denna debatt, nämligen flyttningsbidragen — både herr Fälldin och herr Bohman har tagit upp det. Herr Fälldin säger att han inte kan acceptera flyttningsstöd till arbetskraft som flyttar från de nordligare delarna av landet och söderut. Om detta verkligen är en avgörande regionalpolitisk fråga för centern, väntar man sig i det här sammanhanget att det hade kommit till uttryck i motioner eller reservationer i utskottets betänkande. Jag konstaterar att varken moderaterna eller centern har något motionsyrkande eller någon reservation i det här sammanhanget. Och här har vi haft en stor debatt i dag om flyttningsstödet! Låt mig också säga någonting om kostnaderna i det här sammanhanget. Herr Fälldin säger att det verkliga stödet till skogslänen har kostat 90 miljoner och det jämför han med 72 miljoner i flyttningsbidrag, dvs. staten betalar nästan lika mycket för flyttningen som man ger ut för att skapa nya arbetstillfällen. I herr Fälldins jämförelser bortser man från satsningar på län etc., men det bör ändå påpekas beträffande flyttningsbidraget att år 1972 var det 53 procent, alltså inte stort mer än hälften av flyttningsbidraget, som betalades ut i de nordligaste länen. Och hälften av dem som fått flyttningsbidrag i skogslänen har flyttat inom dessa län. Så av de 72 miljonerna, som man söker göra så stor fråga av här i dag, har 20 miljoner använts för att hjälpa norrlänningar att få jobb i Sydoch Mellansverige, vilket jag tror har varit ofrånkomligt. Herr Nilsson i Tvärålund tog också upp frågan om inflyttningen till städerna, som han sade berör mellan 115 000 och 250 000 personer. Jag vill fråga herr Nilsson i Tvärålund: Var någonstans i utskottets betänkande eller var i propositionen talas det om detta? Var talas det om storstäderna i det här sammanhanget? Vi talar om län, och det är något annat än Stockholm, Göteborg och Malmö. Sysselsättningen inom industrin har i själva Stockholm minskat med 28 000 arbetsplatser men ökat med 7 000 i övriga länet. Netto har Stockholms län förlorat 21 000 arbeten. Det visar väl att även Stockholm har problem. Om de siffror som herr Nilsson i Tvärålund tar som utgångspunkt för sitt resonemang stämmer, så låt mig i alla fall säga att skillnaden mellan det högre och det lägre talet i befolkningsramarna innebär att även centern vill skicka iväg 65 000 människor till Stockholm, Göteborg och Malmö. Och ni talar bara om storstäderna, medan vi talar om länen. Jag tycker att det här skall klaras ut. Låt mig slå fast att i vårt resonemang om befolkningsramarna har vi aldrig utgått från annat än länen. Det är herr Nilsson i Tvärålund som talar om Stockholm, Göteborg och Malmö. Talar man om länen, gäller det ju också Nynäshamn, Norrtälje, Strömstad m.fl. orter. När herr Nilsson talar om decentralisering så långt möjligt, får man en känsla av att han är tillbaka till den debatt som på sin tid fördes om att nästan varenda liten by här i landet skulle ha en industri. Låt mig då säga, herr Nilsson i Tvärålund, att man inte skall försöka inbilla folk att det går att bygga upp fullvärdiga arbetsmarknader på alla orter i det här landet. Vi som vill skapa en bättre värld för människorna vet att det är nödvändigt att koncentrera resurserna för att vi skall kunna överleva och utvecklas i den hårda ekonomiska verkligheten. Centerns Sörgårdsidyll, som jag tycker att herr Nilsson i Tvärålund utvecklar på ett skickligt sätt men som inte har mycket med verkligheten att göra, mår nog bäst av att stanna där den hör hemma, nämligen i sagornas underbara värld. Sedan några ord om anklagelserna mot inrikesministern för att inte ha följt riksdagens beslut i fråga om befolkningsramarna. Även herr Eriksson i Arvika var inne på det och försökte säga att det hade varit bra om statsrådet hade inriktat sig på de högre befolkningstalen, men herr Eriksson sade inte att riksdagen hade beslutat om detta. Låt mig konstatera att riksdagen har antagit de av regeringen föreslagna befolkningsramarna. Dessa ramar skall alltså utgöra riktlinjer för samhällsplaneringen. Utskottet har visserligen sagt att det är önskvärt att planeringen i skogslänen inriktas på de övre delarna av ramarna. Det innebär emellertid inte att resten av ramarna skulle vara inaktuella. En ram ger ju möjligheter till flera planeringsnivåer, och vi har inte föreslagit fasta befolkningstal, vilket däremot centern har gjort, utan det skall finnas möjlighet att förändra planeringen med hänsyn till utvecklingen och förändrade förutsättningar. Det borde åtminstone den erkänna som i princip bekänner sig till ett s.k. fritt näringsliv. Eller vill herr Fälldin ha en hårdare dirigering av näringslivets investeringar och etableringar? Det vore intressant att få besked om det. Dessutom har ju centern en reservation vid denna punkt, varför jag tror att min tolkning är riktigare än centerledarens. Till slut några ord om decentraliseringen. Jag fick tag i några tidningar från Norrbotten, där man diskuterar fusionen mellan Norrbottens lantmannaförbund, producentförening och slakteriföreningar. Det stod att förslaget vann med 1 rösts övervikt och att man skall hålla en stämma till. Det gör, fru talman, att jag vill sluta mitt anförande med att citera den kände riksdagsmannen Krökén i Kröken som skriver följande: ”Å sistone har man från socialdemokratiskt håll häftigt angripit jordbrukets ekonomiska organisationer för att de icke utlokaliserat sig till landsorten utan stannat kvar i k. huvudkommunen, trots att vi inom centerpartiet förordar en decentralisering.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

Fru talman! Herr Fagerlunds anförande föranleder mig att fråga om regeringspolitiken förs på grundval av Grönköpings Veckoblad. Är det på det sättet, är det förståeligt om det inte går så bra för gamla Sverige. I övrigt tycker jag att herr Fagerlund skall försöka att spara på att sprida löje över småfolks djupt kända engagemang. Det var länge sedan socialdemokratin gjorde på det sättet. Vilka medel vill centern använda, herr Fagerlund? Ja, herr Fagerlund är själv med i en utredning som har tillkommit efter flera års framstötar och motionerande från centerpartiet. Den gäller begränsning av storstäderna. För att få en förändrad rörelseriktning krävs det en rad konkreta åtgärder som jag förde fram i mitt första anförande i dag — jag hoppas att herr Fagerlund lyssnade på det. Vilka funktioner vill centern flytta ut? Ja, vi har krävt en utredning om detta. Bland de verk som har deltagit vid hearings i inrikesutskottet har man i flera fall hävdat att det finns möjligheter att flytta ut funktioner, bara man får möjligheter att utreda detta, t.ex. domänverket och flera andra verk. Begreppen ”fixerade”, ”spikade” eller ”fasta” befolkningsramar, som förekommit i debatten i dag, det är uttryck och påståenden som socialdemokratin har hittat på. Det är ingen vacker debatteknik att ständigt upprepa något som inte finns i sinnevärlden och sedan mena att folk skall tro på dettas existens. Som jag tidigare sagt i dag har jag en högre uppfattning om folks fattningsförmåga när det gäller politiska frågor än så. Talet om spikade befolkningstal har aldrig förekommit i centersammanhang. Ändå fortsätter man att beskylla oss för att kräva sådana. Herr Fagerlund har själv skrivit under utskottsbetänkandet från i fjol, där det sägs att centerns planeringsteknik och socialdemokratins är svåra att skilja från varandra. De ger uttryck för samma förhållanden även om planeringsinnehållet och målet är olika. Vidare talar herr Fagerlund om centerns Sörgårdsidyll. Ja, det har vi varit vana vid att höra ända sedan 1940-talet. Regionalpolitiken betraktades som Sörgårdspolitik under 1940 och 1950-talen. Den politik som vi drivit ända sedan 1940-talet har nu erkänts — bl.a. i fjol av statsministern — vara den viktigaste politiska frågan under fjolårets höstsession, nämligen regionalpolitiken.

Fru talman! Jag vill först säga till herr Nordgren att vi visst skall skapa arbetstillfällen över hela landet. Det är ju meningen med den regionalpolitik vi nu skall fatta beslut om. Men vi har förut diskuterat yrkesutbildning kontra teoretisk utbildning, och utvecklingen i detta avseende beror inte på utbildningarna som sådana utan på hela den värdering som har funnits i vårt samhälle om vilket som är ”finast”. Den debatten behöver vi alltså inte föra här i dag — den har vi fört förut. Vidare har jag, herr Nilsson i Tvärålund, inte nu dragit något löje över småfolket. Jag är kommen därifrån och kommer aldrig att dra något löje över det. Men den debatteknik som herr Nilsson i Tvärålund tillämpar är verkligen anmärkningsvärd. Jag ställer en konkret fråga till herr Nilsson i Tvärålund om vilka ingrepp centern vill göra i det fria näringslivet, och då hänvisar han till en utredning. Är det då etableringskontrollen som skall lösa hela problematiken? Har ni inget annat att komma med i detta sammanhang? Sedan vill herr Nilsson i Tvärålund dra löje över mig, och gärna det. Anledningen till att jag citerade Grönköpings Veckoblad var emellertid herr Nilssons eget agerande. Det gällde den politik som herr Nilsson för, dels som centerpolitiker när han reser omkring och talar om decentralisering, dels som föreningsmänniska i de ekonomiska föreningarna där han handlar på ett helt annat sätt. Citatet var helt och hållet riktat till herr Nilsson i Tvärålund, och honom räknar jag inte till de små. Jag har ju också ställt frågan: Menar ni med ett så långt möjligt decentraliserat samhälle att vi med lock och pock skall flytta ut människor överallt i hela vårt land där folk kan bo med lika antal människor på varje kvadratkilometer? Det är ett så långt möjligt decentraliserat samhälle, om man vill driva det in absurdum — och det är den politiken som jag vänder mig emot, inte emot en regionalpolitik som skall ge människorna möjlighet att bo över hela vårt land. Det är det dubbelbottnade hos centerpartiet jag vänder mig emot och ingenting annat.

Fru talman! Som replik på herr Fagerlunds senaste anförande vill jag bara rekommendera honom att ta sig litet mer tid att läsa centerns motioner i stället för Grönköpings Veckoblad. Då blir herr Fagerlund mycket mera orienterad om centerns alternativ.
Fru talman! I den regionalpolitiska debatten i december 1972 var mitt stora material det regionalpolitiska program som centern hade givit ut och protokollet från stämman i Växjö. Det var utifrån detta som jag helt och hållet förde debatten, men jag fick inga svar vid det tillfället. Jag har heller icke fått svar i dag. Jag noterar det.

Fru talman! Jag har med intresse tagit del av den debatt som har förts här i dag. Speciellt har jag kanske fäst mig vid den frågeomgång som herr Nilsson i Tvärålund riktade till herr Nilsson i Östersund. Han ville ju ha svar på frågan om hur regeringens planeringsinriktning för storstäderna ser ut. Jag måste säga att det var väldigt klokt av herr Nilsson i Östersund att inte svara med tanke på det svaga underlag han har i den här frågan. För herr Fagerlund hade det också varit bra om han följt herr Nilssons i Östersund exempel. Jag tror att herr Nilsson i Östersund, när han undvek att svara på herr Nilssons i Tvärålund fråga, drog slutsatsen — som många har gjort i en besvärlig situation — att det är bättre att fly än illa fäkta. I den här kammaren är vi alla medvetna om att lokaliseringsstödets stimulanseffekt i inre stödområdet hittills varit tämligen begränsad. Dessutom är det endast de centralast belägna orterna i inre stödområdet som lyckas dra till sig dessa begränsade företagsetableringar. Orsaken är, som jag ser det, att stödformerna hittills gällt generellt i hela området. Men frågan är nu: Är det försvarbart att fortsätta ytterligare fem år framåt med stödformer som verkar generellt lika över hela inre stödområdet? Svaret måste bli nej. Vi måste få differentierade stödformer, om orter som Pajala, Jokkmokk eller Sorsele skall lyckas få nya, behövliga sysselsättningstillfällen. I viss mån har, som jag uppfattar det, inrikesministern i propositionen föreslagit ett differentierat stöd, som i inre stödområdet skulle medge angelägna industrilokaliseringar. Jag syftar då på förslaget att lokaliseringsbidrag eller avskrivningslån i speciella fall skall kunna utgå till högst 65 procent av byggnadskostnaderna. Jag tycker att detta är ett steg i rätt riktning, och utskottet har också enhälligt biträtt förslaget. Men jag vill tillägga att det räcker inte med det speciella 65-procentiga bidraget till byggnadskostnaderna om man skall uppnå önskat resultat — få en ur samhällets synpunkt angelägen industrietablering. Därför har vi från centern i vår partimotion 1973:1759 föreslagit ett differentierat sysselsättningsstöd. Vårt förslag är att ett förstärkt sysselsättningsstöd skall utgå med 7 000 kronor under vart och ett av de två första åren, 5 000 under det tredje året, 3 000 under det fjärde året och 2 000 kronor under det femte året. Detta förslag, kompletterat med regeringens 65-procentiga bidrag till byggnadskostnaderna, tror jag skulle vara det första riktiga greppet för att genom sådana här särskilda insatser stimulera till företagsetablering i orter som jag nämnt tidigare — Pajala, Jokkmokk eller Sorsele. Jag erkänner att inrikesministern i propositionen höjt beloppen för sysselsättningsstödet i förhållande till de nu utgående, och det är gott och väl. Men genom att det höjda sysselsättningsstödet fortfarande utgår lika över hela inre stödområdet konserverar man det förhållande som hittills varit rådande. Endast de centralast belägna orterna inom inre stödområdet får industrietableringar. När fjolårets höstriksdag behandlade propositionen om målsättningen för regionalpolitiken, hade vi från centern redan i vår partimotion 1972:1812 föreslagit ett särskilt lokaliseringsstöd. Vi ville att riksdagen skulle ge Kungl. Maj:t till känna hur inriktningen av stödet skulle utformas. Vi blev ensamma från centern om att ha den uppfattningen — det går att läsa i inrikesutskottets betänkande nr 28 från i fjol. Det är glädjande att nu konstatera att fler anslutit sig till vår linje från i fjol höst. Bakom reservation 12 i utskottets betänkande står nu utöver centerns även folkpartiets ledamöter. Sysselsättningsstödet är en stödform som ger goda effekter. Därför är det nödvändigt, om vi skall få fler sysselsättningstillfällen i inlandet, att detta stöd ges en smidig form. Det måste bli ett nytänkande i fråga om utformningen av lokaliseringsstödet om vi skall kunna skapa sysselsättning i utsatta områden. I detta sammanhang kommer jag också in på frågan — som har debatterats redan här tidigare — om det är rimligt att gränslinjen mellan inre och allmänna stödområdet skall betraktas som ett definitivt stopp för utgivande av sysselsättningsstöd. Jag kan ta Fyrkanten i Norrbotten som ett gott exempel. Jag tycker det vore på sin plats att orter inom Fyrkantens glesbygd — för det finns sådana — vilka är belägna i närheten av det inre stödområdet skulle efter särskild prövning kunna vara berättigade till sysselsättningsstöd. Enligt min mening får inte synpunkter som att det är lätt att administrera vara den avgörande faktorn när stödformerna behandlas. Behovet av insatser måste vara det primära och avgörande. Av någon märklig anledning vill utskottsmajoriteten inte ens pröva selektiva åtgärder på ett så pass viktigt område. Herr Nilsson i Östersund har tagit upp detta. Han talar om att det skulle vara ett ingrepp i den kommunala planeringen om man eventuellt skulle ge ett sysselsättningsstöd för en kommun belägen utanför inre stödområdet. Jag kan ta exempel från Fyrkanten: Luleå och Boden, kanske närmast Boden. Det skulle inte vara något ingrepp i den kommunala planeringen i Bodens kommun om orter som Harads — varifrån Uno Hedström är — skulle ges möjligheter att i vissa fall få ett sysselsättningsstöd. Det är väl inget ingrepp i den kommunala planeringen; jag tycker det är rent nonsens att över huvud taget dra fram sådant. Vidare frågade herr Nilsson i Östersund: Hur vill ni ha det med det särskilda sysselsättningsstödet? Herr Nilsson undrar om vi vill ha detta som ett slags selektivt medel. Jag kan säga att det vill vi — det har varit avsikten att just satsa på områden i inlandet, i inre stödområdet. Jag har som exempel räknat upp orter där man skulle kunna göra speciella satsningar för att få en ur samhällets synpunkt önskad lokalisering. Herr Nilsson i Östersund säger att vi inte har medel. Jag vill bara uppmana herr Nilsson att läsa reservationen 17 i utskottsbetänkandet. Där anvisar vi från centerpartiet medel även för det särskilda sysselsättningsstödet. Bedömningen att behovet skall vara det avgörande hade behövt vara vägledande för riksdagen i fjol höst, när principbeslutet om uppförande av industricentra fattades. Detta begränsade sig som bekant till Ström sund och Lycksele. Jag beklagar att en ort som Kalix inte kom med trots att industricentrautredningen föreslagit detta. I flera motioner, bl.a. från Norrbotten, har just Kalix framhållits som lokaliseringsort för industricentrum. Vilhelmina var den andra orten som fick förord av industricentrautredningen. Därför är jag ytterligt förvånad över att utskottsmajoriteten inte vill vara med om att förorda att Kalix och Vilhelmina närmast skall komma i fråga vid den fortsatta utbyggnaden av industricentra. Ytterligt märkligt är det också att herr Nilsson i Östersund under kammardebatten i dag sagt att vi inte skall ta ställning till orten. Herr Nilsson i Östersund frågade: Hur skulle vi kunna göra det? Men, herr Nilsson i Östersund, det finns ett färdigt förslag från industricentrautredningen, där man pekar just på de två resterande orter som skulle få industri, alltså Kalix och Vilhelmina. Jag vill också att herr Nilsson i Östersund begrundar vad han själv står för i utskottets skrivning och där vi är helt eniga, nämligen att Norrbottens län är det mest utvecklingshotade länet i landet. Vad finns det då för anledning till att riksdagen inte redan nu skulle kunna peka på att man vid den fortsatta utbyggnaden av industricentra skall följa det goda rådet från industricentrautredningen och ge Kalix förord? Jag kan inte finna någon logik i att man är beredd att stödja ett uttalande i utskottet och samtidigt tar avstånd från ett konkret förslag. I reservationen 13 har vi reservanter klart angivit att planeringen för fortsatt utbyggnad bör inriktas i första hand på Kalix och Vilhelmina; därefter bör andra orter komma i fråga. Förra höstens riksdagsbeslut angående den hårda centrala styrningen över inomregionala förhållanden var olyckligt. Från centerns sida vände vi oss mycket kraftigt mot den centralt fastställda ortsklassificeringen. Det är utifrån denna principiella uppfattning som vi inte har kunnat biträda det i motionen 1973:111 framförda yrkandet att riksdagen skall besluta att Örnsköldsviks kommun skall jämställas med primära centra. Vi har i ett särskilt yttrande från centern markerat det i utskottets betänkande. Riksdagens beslut om ortsklassificeringen var ett avsteg från riksdagsbeslutet 1962, när kommunblocksreformen antogs. Många av de orter som har fått beteckningen kommuncentra kommer nu vid tillämpningen av riksdagsbeslutet endast att få ”restpotten” av samhällets resurser, och det kan inte gynna glesbygdsområdena, som har de svåraste problemen. Vidare löser man inte den allt överskuggande frågan att skapa ökade sysselsättningstillfällen i kommuncentra och andra likvärdiga orter, när resurserna genom central styrning i första hand dirigeras till de stora orterna. Och jag vill tillägga att ortsklassificeringen inte heller bidrar till att få till stånd en mer differentierad arbetsmarknad för kvinnor. Vår strävan från centern är att samtliga kommuner enligt riksdagsbeslutet 1962 skall ha en chans att erbjuda en fungerande arbetsmarknad och en utbyggd god samhällsservice. Eftersom jag ser att inrikesministern nu har kommit in i kammaren vill jag också anknyta till vad han sade tidigare i dag, jag tror att det var i en replik till herr Fälldin. Statsrådet Holmqvist sade att när beslutet om kommunblocksreformen togs i riksdagen 1962, så stöddes inte det förslaget särskilt helhjärtat från centerns sida, utan det var i första hand ett förslag från regeringen. Men bortsett från vem som stödde förslaget eller vem som tog initiativet till det vill jag ändå fråga inrikesministern: Finns det inte nu, drygt tio år efter det att beslutet togs — kanske rent av på regeringens initiativ — anledning att hålla fast vid beslutet? Är inte det beslutet mer förpliktande för regeringen än att man nu tio år efteråt är beredd att gå ifrån det?

Om man verkligen vill utveckla sysselsättningen i glesbygderna, så skall man följa reservationen. Där har vi visat på vilket sätt man kan ge småföretagen möjligheter att utvecklas och hur man kan ge dem den stimulans de behöver för att kunna ge glesbygdens folk sysselsättning. Men det räcker inte med det. Extraordinära åtgärder måste vidtas, om vi skall kunna få en fungerande arbetsmarknad i glesbygdskommunerna. Jag har tidigare berört det särskilda sysselsättningsstödet, men jag tror att inte ens det stödet alla gånger är till fyllest för att locka företagare att etablera sig i sysselsättningssvaga regioner. Vi måste också få ökat statligt företagande. S. k. industriella storarbetsplatser har upprättats i Överkalix, Övertorneå och Pajala. Målsättningen har varit att 100 personer skall få arbete på vardera av dessa tre platser. Från centern i Norrbotten har vi föreslagit att dessa industriella beredskapsarbetsplatser skall omvandlas till statligt bolag. Jag skall inte gå närmare in på den saken nu. Herr Johansson i Holmgården kommer senare i debatten att beröra denna och andra näringsoch regionalpolitiska frågor med utgångspunkt från vårt hemlän. Herr Fagerlund, som just nu inte är närvarande i kammaren, ställde en fråga, som hade lokal anknytning till vårt län. Jag vill trösta herr Fagerlund att han får svar på frågan senare av herr Johansson i Holmgården, eftersom han kan de frågor som herr Fagerlund tog upp. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till samtliga reservationer i utskottets betänkande, som centerledamöterna tecknat sig för.

Fru talman! Det har ställts några frågor till mig och jag skall försöka besvara en del av dem på den korta tid jag har till mitt förfogande. Herr Stridsman frågade hur det kunde vara ett ingrepp i den kommunala planeringen om en kommun delades och man tillämpade sysselsättningsstöd inom den ena delen. Om man gör på det sättet, förmodar jag det är meningen att man vill påverka lokaliseringen av företag just till den del av kommunen, som får det generösaste stödet. I så fall leder detta — åtminstone indirekt — till att man påverkar den kommunala planeringen i viss riktning. Investeringarna kan på detta sätt styras genom sysselsättningsstöd från kommuncentra till andra delar av kommunen. Jag har ingenting emot att Kalix får nästa industricentrum, men låt oss vänta och se vilket utslag verksamheten ger. Därefter kan vi ta ställning Befolkningsramarna i Stockholm innebär att 102 000 färre människor Måndagen den — det lägre talet — eller 127 000 färre människor — det högre talet — 28 maj 1973 skall bo i Stockholms län än vad Länsplan 70 angav. Det innebär helt naturligt en dämpning i förhållande till Länsplan 70. Det är också helt naturligt att våra befolkningsramar ligger högre än centerpartiets. Om jag räknar fram födelseöverskottet från år 1972 fram till år 1980, överstiger denna ökning centerpartiets befolkningsramar i Stockholms län med drygt 2 000 människor. Det betyder — och jag hoppas att jag får använda en skämtsam formulering — att om Andersson som bor någonstans i länet väntar tillökning i familjen, måste grannen i huset intill flytta på grund av detta. Fortsätter jag att uttrycka detta i en skämtsam ton, skulle ett antal tvillingfödslar i länet vara rena katastrofen för centerpartiets befolkningsramar. Men allvarligare är kanske att man genom dessa mycket snäva ramar inte kan tillåta något invandringsöverskott alls eller över huvud taget något inflyttningsöverskott, när vi nu går mot en högkonjunktur och företagen i Stockholms län rimligtvis behöver rekrytera arbetskraft även utifrån.

Fru talman! Utskottets majoritet har tydligen fått för sig att det skulle vara ett ingrepp i den kommunala planeringen om man ger en kommun möjlighet att få differentierat lokaliseringsstöd. Vi har ett konkret exempel i den motion, som gäller Bjurholms kommun, vilken skall ingå i Vännäs storkommun. Därför, herr Nilsson i Östersund: De båda nuvarande kommunerna är helt eniga om att ett sysselsättningsstöd skall få utgå till Bjurholm. Vad är det då för ingrepp i den kommunala planeringen? Jag tog i mitt anförande ett exempel från mitt eget hemlän. Skellefteå storkommun är ytterligare ett annat exempel som har ytterområden som sträcker sig långt in i inlandet. Vad vore det för fel att ge de orter som gränsar till inre stödområdet möjligheter att få ett sysselsättningsstöd? Det är väl inget ingrepp i den kommunala planeringen att ge stöd till dem som bäst behöver det! Jag kan inte se annat än att det är en helt rimlig ställning man tar om man gör det. Vad det gäller lokaliseringen av industricentrum till Kalix är jag också inne på att vi skall vänta och se till dess vi fått tillräcklig erfarenhet, herr Nilsson i Östersund. Men det hindrar inte att redan nu — när en enhällig utredning sysslat med frågorna i flera år och när utskottet konstaterar att Norrbotten är det mest utvecklingshotade länet — vara med och ta ställning för Kalix i det här hänseendet? Jag kan inte förstå logiken i detta. Det finns ett färdigt förslag. Låt mig sedan säga några ord beträffande exemplet med tvillingarna, som herr Nilsson är rädd skulle födas i Storstockholm. Kom över på vår linje, herr Nilsson, så får tvillingarna födas i Jämtland. På det sättet ökar vi Jämtlands folkmängd i stället för att familjen skall få sina tvillingar i storstäderna.
Fru talman! Jag tackar för den senaste inbjudan. Den verifierar ändå 111 att ni har den målsättningen att en lycklig tilldragelse i familjen inte skall ske i Stockholms län — även om föräldrarna är mantalsskrivna här nere — utan de måste flytta exempelvis till Jämtland. Därmed har herr Stridsman på ett utomordentligt sätt illustrerat hur diskutabla — för att använda ett milt uttryck — centerpartiets befolkningsramar ändå är.
Fru talman! Jag tycker att vi skall hålla oss till Jämtland, och utgångspunkten anser jag god, nämligen länsstyrelsens planeringsunderlag. Det har herr Nilsson i Östersund själv stött i länsstyrelsen men här i kammaren konsekvent röstat emot. Skulle han ha följt vad han själv har varit med om att besluta i länsstyrelsen i Jämtlands län skulle också den här unga familjen, som han vill ta som konkret exempel, få stanna kvar i Jämtland.

Fru talman! Då tidigare talare från folkpartiet redogjort för vårt ställningstagande i flera av de reservationer som fogats till utskottets betänkande kommer jag endast att beröra reservationerna 10 och 15. Reservationen 10 gäller frågan om utvidgning av det inre stödområdet till att omfatta bl.a. Bjurholms kommun i Västerbottens län. Herr Nilsson i Agnäs och jag har väckt en motion, nr 1763, där vi begär att Bjurholms kommun överförs till det inre stödområdet. Utskottsmajoriteten avstyrker yrkandet i motionen med bl.a. hänvisning till att det skulle uppstå svårigheter för en effektiv kommunal planering om en kommun skulle delas så att den kommer att tillhöra olika stödområden. Vad utskottsmajoriteten hänsyftar till torde vara en blivande kommunindelning, där Bjurholms och Vännäs kommuner sammanslås. De farhågor som utskottsmajoriteten hyser om svårigheten med en gränsdragning inom den kommunen torde vad det gäller Bjurholm inte vara motiverade. Bjurholms kommun är så geografiskt avskild från den övriga delen av den blivande kommunen att några gränsdragningsproblem inte kommer att uppstå. Som vi framhållit i motionen är Bjurholms kommun näringsgeografiskt att jämföra med närbelägna Lycksele och Vindelns kommuner, vilka liksom Bjurholm är typiska inlandskommuner. Den nuvarande Bjurholms kommun kommer i kläm mellan närbelägna kommuner, som har fördelaktigare villkor ur lokaliseringssynpunkt, samt Umeå kommun med sin dragningskraft. Huvudnäringen inom Bjurholms kommun utgörs av jordoch skogsbruk. Av naturliga skäl minskar arbetstillfällena inom dessa näringar, och för att kunna behålla det befolkningstal som erfordras för att Bjurholms samhälle skall ha tillräckligt underlag för en servicefunktion förutsätts att kommunen kan dra till sig nya företag. Förutsättningarna för detta är att kommunen ges likartade villkor som andra liknande kommuner, så att befolkningen inom kommundelen skall kunna räkna med att stanna kvar på hemorten och där beredas sysselsättning. I reservationen går man inte så långt som vi i motionen begärt — att överföra Bjurholms kommun till det inre stödområdet — utan vill på försök pröva införandet av sysselsättningsstöd. Som motionär finner jag detta naturligtvis inte helt tillfredsställande, men i det läge som vi kommit i vill jag dock ansluta mig till yrkandet i reservationen, då det för Bjurholms kommun är betydligt fördelaktigare än vad utskottsmajoriteten föreslår. Sedan några ord om reservationen 15! En förutsättning för kommuner med mindre serviceorter är att där för framtiden upprätthålles den mest elementära service som människorna efterfrågar. I reservationen 15 räknar man upp de viktigaste funktioner som erfordras. Det är butiker för dagligvaror, lågoch mellanstadieskola och fast eller ambulerande filial till kommunalkontor. Detta kan man säga ingår i den kommunala planeringen, men kommunerna skall kunna räkna med att erhålla statligt stöd för upprätthållandet av en rimlig service. För de små orterna är en sådan garanti av ytterst stort värde och ger befolkningen en trygghetskänsla och känslan av att det kan löna sig att investera på orten utan risker för att orten mister sin nuvarande betydelse. Från folkpartiets sida har vi sedan lång tid tillbaka drivit den linjen, att en garanti från statsmakterna skulle betyda oändligt mycket för tryggheten för de människor som bor på dessa mindre orter men som genom ovissheten för framtiden varit osäkra om huruvida det skulle löna sig att investera i företag eller bostad där. Sådana garantier måste därför lämnas, om man vill ge de mindre orternas människor den trygghet som de efterfrågar. Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 10 och 15, som fogats till utskottets betänkande.

Fru talman! Jag skall hoppa över alla inledningar och gå direkt in på de konkreta frågor som jag helt kort vill behandla. I propositionen 111, hösten 1972, om det regionalpolitiska handlingsprogrammet behandlades utförligt problematiken med en fast fixerad gräns för stödområdet, såväl det allmänna som det inre. Hur och var än gränserna dras, uppstår besvärliga tröskelproblem. Det framgår också av alla de motioner som under årens lopp sedan allmänna stödområdet infördes har väckts i riksdagen. Alla har det gemensamt, att de utmynnar i krav om utvidgning av det inre stödområdet eller det allmänna stödområdet. Flera remissinstanser framförde också i sina yttranden i samband med Länsprogram 70 att man borde slopa den strikta gränsen mellan stödområde och icke stödområde. Inom landet finns det — vilket alla känner till — flera områden med svag industriell utveckling, där behov av stödinsatser är lika påtagliga som inom stödområdet. Länsstyrelsen i Värmlands län anförde bl.a. i sitt remissvar, att statsmakterna inte bör genom frikostigt lokaliseringsstöd locka ett företag till etablering inom stödområdet, om annan ort i närheten utanför detta är lämplig och har behov av ytterligare sysselsättning. Inte heller bör befintliga företag förmås att lägga sin expansion på orter enbart av den anledningen, att stödgivningen där är mera generös. Så långt länsstyrelsen i Värmlands län. I år liksom tidigare år har utskottet haft att behandla en rad motioner om utvidgning av det allmänna stödområdet. Sådana utvidgningar har också, som riksdagens ledamöter väl känner till, gjorts tidigare. Bl. a. har Öland och Gotland samt Avesta och Hedemora kommuner inlemmats i det allmänna stödområdet. I propositionen 50 förutskickar departementschefen att de nordligaste delarna av Värmlands län bör inordnas i det inre stödområdet. Ett enigt utskott tillstyrker detta förslag och anser därutöver att Malungs och Vansbro kommuner bör ingå i det inre stödområdet. I reservationen 10 har vi reservanter tillstyrkt detta. Men, fru talman, tröskelproblemet kvarstår. Vi reservanter vill därför få fram åtgärder för att minska detta problem mellan inre stödområdet samt orter och områden med svag industriell utveckling utanför detta. Kungl. Maj:t bör enligt vår mening få möjlighet att besluta om sysselsättningsstöd till företag som nyskapar eller ökar sysselsättningen på orter och i områden av den typ som jag tidigare angivit, alltså områden som har problem i fråga om industrisysselsättning. Även när det gäller Gotland bör samma villkor för utgivande av regionalpolitiskt stöd och sysselsättningsstöd gälla som för gränsområdena till det inre stödområdet. Som framgår av det anförda är departementschefen, utskottsmajoriteten och reservanterna i stort sett ense om att utvidga stödområdet och ha en generös tillämpning när det gäller stödåtgärder av olika slag. Vad som skiljer oss är takten i utvecklingen och vilka områden som skall tas med. Ett har vi dock gemensamt; alla anser vi att tröskelproblemet finns kvar. Det har endast förflyttats geografiskt mer eller mindre, men någon lösning av problemet skymtar inte i något av förslagen. Om vi fortsätter att utvidga gränserna år efter år och håller på tillräckligt länge kommer vi så småningom att ha inlemmat hela landet i stödområdet — kanske med undantag för några få expansiva delar. Därför talar enligt vår uppfattning, vilket också framförts tidigare, starka skäl för att vi måste försöka komma fram till ett handlingsprogram som germöjlighet att vidta stödåtgärder när det gäller orter och områden som har behov av sådana, var de än är belägna inom landet, om den industriella utvecklingen och sysselsättningsläget kräver det. Enda sättet att nå detta mål är enligt moderata samlingspartiets uppfattning att vi för en aktiv regionalpolitik som så långt det är möjligt tar sikte på att garantera trygghet i arbete och boende i hela landet. Ett mångsidigt och livskraftigt näringsliv utgör en av förutsättningarna för att nå detta mål. Det måste vara en överbryggande målsättning för ett regionalpolitiskt program. I väntan på att ett sådant kommer att se dagens ljus yrkar jag bifall till reservationen 10. Några ord om resonemanget beträffande löneskatten. Jag tyckte att herr Nilsson i Östersund deklarerade en något märkvärdig uppfattning. Herr Nilsson påstod att en sänkning av löneskatten skulle medföra en minskning av arbetstillfällena. En sådan sänkning skulle nämligen enligt herr Nilsson kunna medföra att skogsbolagen fick tillfälle att skaffa fler maskiner och avskeda skogsarbetare. Verkan är ju den rakt motsatta. Alla företag — skogsbolag eller vilka det än gäller — skaffar maskiner och rationaliserar just för att arbetskraftskostnaderna är så höga som de är. Löneskatten medverkar alltså direkt till att minska sysselsättningstillfällena. Ett borttagande av löneskatten bör, i motsats till vad herr Nilsson deklarerade, medverka till att antalet sysselsättningstillfällen ökar. Även herr statsrådet var inne på samma tankegångar och sade att om vi sänker löneskatten får det inte den effekten att företagarna går ut och skaffar fler arbetstagare. Nej, det är möjligt — men, herr statsråd, en sänkning av löneskatten får den effekten att den minskar takten i rationaliseringen, i anskaffning av maskiner för att ersätta arbetskraft. Har sänkningen den effekten — och det är min uppfattning — bidrar den ju till att vi bibehåller arbetstillfällen. Då har vi också nått den effekt som jag tidigare nämnde, att en sänkning av löneskatten framför allt på sikt kommer att öka antalet sysselsättningstillfällen. Här har tidigare talats om att inrikesutskottet har rest omkring och besökt ett antal företag i landet. Det har vi gjort, och jag måste betyga att en samstämmig uppfattning från företagarna är att en sänkning av löneskatten skulle ge utrymme för att öka produktionen och utvidga företagen. Framför allt gäller detta småföretagarna med en mycket arbetskraftskrävande produktion, där också sysselsättningseffekten i positiv riktning skulle bli den största och mest påtagliga. En annan fråga! Riksdagsbeslutet i höstas innebar bl.a. att industricentra skall byggas upp i första hand i Strömsund och Lycksele. I den proposition vi nu behandlar föreslås att ledningen för industricentra, industricentrastiftelsen, skall förläggas till Skellefteå. I reservationen 14 har vi reservanter föreslagit att stiftelsen förläggs till Östersund. Motiveringen för vår ståndpunkt är i korthet följande. Industricentra skall byggas upp inom inre stödområdet, och då anser vi att stiftelsen bör förläggas inom inre stödområdet. Industricentrautredningen förordade också att stiftelsen borde lokaliseras till någon av de större orterna inom inre stödområdet, där samarbete kan etableras med regionala statliga organ och där kvalificerad expertis inom företagssektorn kan ställas till förfogande. Vidare ansåg utredningen att personliga besök hos branschorganisationer och företag blir en viktig uppgift för stiftelsens personal, framför allt under uppbyggnadsskedet. Detta kräver ett läge för industricentrastiftelsen, där kommunikationerna medger snabba och goda förbindelser såväl med huvudstaden som med landet och dess näringsliv i övrigt. Herr Fagerlund var inne på detta problem och ansåg att om man skall framhärda i tanken att industricentrastiftelsen skall ligga centralt, borde den förläggas till Lycksele. Men Lycksele kan inte tillgodose de krav som industricentrautredningen klart har framfört och dokumenterat. Vi reservanter anser, i likhet med motionärerna, att Östersund väl fyller de krav som ställs på den ort där industricentrastiftelsen bör lokaliseras. Östersund är den största centralorten i inlandsområdet och har goda förbindelser både mot norr och mot söder inom stödområdet och även med landets övriga delar. Fru talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationen 14 och i övrigt till de reservationer i utskottsbetänkandet till vilka mitt namn är knutet.

Fru talman! Jag vill säga några ord om en del av de borgerliga reservationerna, nämligen nr 7, 8, 16 och 19. Med hänsyn till det stora antal talare som står på talarlistan kommer jag att fatta mig så kort som möjligt. I reservation nr 7 yrkas från samtliga borgerliga ledamöter att stöd till partihandeln skall gälla även för varulager samt att stöd skall utgå till partihandeln inom hushållsoch jordbrukssektorerna.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 Beträffande reservation nr 8 har samtliga borgerliga ledamöter i utskottet yrkat avslag på propositionens förslag angående marknadsföringsåtgärder samt föreslår bl.a. lån upp till två tredjedelar av kostnaderna för marknadsföring. Utskottet anser i likhet med vad som står i propositionen att kostnaderna för marknadsföring bör täckas med företagets rörelsekapital. I samband med lokaliseringsstöd kan företag erhålla statliga lånegarantier för att anskaffa rörelsekapital, vilket också kan erhållas genom lån från företagarföreningarna. Dessa lån kan användas till marknadsföring. Fru talman! Jag yrkar här bifall till utskottets hemställan. Beträffande reservation nr 16, som knyter an till motionen nr 1759 från centerpartiet, yrkas ytterligare medel till företagarföreningarnas förfogande för service och rådgivning till småföretagare i glesbygdsområdena. Man understryker att företagarföreningarna skall vara basorgan för den uppsökande verksamheten när det gäller regionaloch näringspolitiken. Vidare yrkar man i reservationen att detta skall ges Kungl. Maj:t till känna. Jag vill för min del hävda att reservationen är både överflödig och omotiverad. Utskottets majoritet säger i betänkandet att industriministern förordar i propositionen 41 att just företagarföreningarna skall vara regionala basorganisationer till det nya industriverket. Beslut om detta fattade riksdagen i förra veckan. Genom beslutet får företagarföreningarna ytterligare medelsförstärkning på 2,5 miljoner kronor för service och uppsökande verksamhet, som man talar om i motion nr 1759 och reservation nr 16. Industriministern har dessutom sagt att dessa 2,5 miljoner får ses som ett första steg och att ytterligare medel skall tillföras föreningarna i fortsättningen. Därför finns det ingen anledning att biträda reservationen. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan. I reservationen nr 19, som gäller anslaget till särskilda stödåtgärder i glesbygder, föreslår reservanterna en uppräkning av reservationsanslaget med 1,9 miljoner kronor i enlighet med motion nr 1760. Det finns, som jag tidigare framhållit när det gällde reservation nr 16, en höjning redan inbyggd i riksdagsbeslutet från förra veckan, dvs. en medelsförstärkning med de 2,5 miljoner kronor som föreslås i proposition nr 41 och som riksdagen också beslutat om. Till detta kommer den beslutade höjningen till företagarföreningarnas administrationskostnader på 1,4 miljoner kronor. Inrikesministern framhåller dessutom i proposition nr 50 som sin mening att en sådan förstärkning som glesbygdsutredningen föreslagit och som följs upp av motionärer och reservanter i och för sig inte utgör några garantier för att de åsyftade resultaten uppnås. Medlen bör i stället användas för utvalda projekt. Det kan vara populärt att i dessa fall föreslå ökningar, men utskottet är för närvarande inte berett att gå längre än vad man föreslår i propositionen. Fru talman, jag vill sluta med att yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Fru talman! Regionalpolitik i betydelsen åtgärder som påverkar förhållanden och utvecklingsmöjligheter i olika regioner har förekommit länge i vårt land men fick större politisk betydelse först på 1940-talet. Då framfördes i riksdagsmotioner, främst från dåvarande bondeförbundet, krav på en lokaliseringspolitik som skulle främja decentralisering av näringsliv och bebyggelse. Det är glädjande att allt fler insett betydelsen och nödvändigheten härav. När det gäller den principiella inställningen till den framtida regionalpolitiken, som vi i dag ska ta ställning till, vill jag helt instämma i vad mina partikamrater här har anfört. Jag skall i stället ägna mig åt några reservationer som vi fogat till inrikesutskottets betänkande nr 7. Enligt propositionen skall stödet till partihandel inte innefatta kostnader för anskaffning av varulager. Utskottets majoritet har följt propositionen. I likhet med vad vi anfört i reservationen nr 7 anser jag emellertid att särskild partihandel på hushållssektorn och jordbrukssektorn kan ha stor regionalpolitisk betydelse och att det varit motiverat att stöd lämnats för varulagerkostnader. Naturligtvis bör stödet lämnas endast i form av lån. Det är beklagligt att regeringen och utskottsmajoriteten inte gått på den här linjen. Liksom detaljhandeln har partihandeln präglats av en tilltagande koncentration och en kraftig minskning av antalet distributionsställen. Mellan 1963 och 1968 minskade antalet verksamhetsställen med minst en anställd från ca 12 000 till ca 9 000. Det kan också konstateras att jämfört med detaljhandeln är partihandeln väsentligt mer storstadsorienterad. En stor del av partihandeln, speciellt inom konsumentvarudelen, domineras av grossister som är riksleverantörer eller täcker en större del av landet. Företag som tidigare hade lokala nederlag har i stor utsträckning rationaliserats bort eller gått ihop till större enheter. Enligt långtidsutredningen väntas de hittillsvarande koncentrationstendenserna fortsätta under perioden 1971—1975. Det kan med visst fog hävdas att en stark koncentration till stora lagercentraler med regionala avsättningsområden varit till nackdel inom vissa branscher och då speciellt sådana där varan inte tål långvariga transporter eller av andra skäl inte är av ren stapelvarukaraktär. Om vi skall nå det mål den nya regionalpolitiken uppställt, gäller det att göra insatser inom en rad områden. Har man accepterat stöd till visst slag av partihandel, vore det rimligt att även de av oss förordade åtgärderna hade tillstyrkts. I reservation nr 8 tar vi upp frågan om lokaliseringsstöd till marknadsföringsåtgärder. Propositionen avvisar tanken härpå, och utskottsmajori teten har gått på samma linje. Från centerns sida har vi i vår partimotion nr 1759 föreslagit att lokaliseringslån skall kunna utgå med två tredjedelar av kostnaderna för marknadsintroduktion enligt plan som godkänts av vederbörande myndighet. Frågan om ett företag skall bli framgångsrikt eller ej och om den åsyftade effekten med lokaliseringsstödet skall uppnås är inte enbart beroende av om företaget tekniskt och ekonomiskt lyckas väl med tillverkningen i fråga. Också avsättningsoch marknadsföringsfrågorna måste tillmätas avgörande betydelse. Det är inte tillräckligt med en tekniskt sett god produkt, om den inte kan marknadsföras i den utsträckning som fordras för upprätthållande av fortlöpande tillverkning. Dessa omständigheter är av särskild betydelse i de fall då företagaren besitter goda kunskaper om tillverkningen men endast har begränsad erfarenhet i fråga om marknadsföringen. Vi anser marknadsintroduktionen vara av sådan betydelse att den i princip bör jämställas med maskiner och annan utrustning som är nödvändiga för tillverkningen. Företagarföreningarna fyller viktiga uppgifter i regionalpolitiken, bl.a. för rådgivning och kreditberedning samt i fråga om administration av glesbygdsstödet. I centerns riksplan har framhållits att företagarföreningarna bör byggas ut så att de kan fungera som regionala näringspolitiska basorgan, bl.a. med uppsökande verksamhet bland personer som kan vara intresserade av att starta nya företag. Det är i nuläget svårt att bedöma vilken utformning företagarföreningarna i framtiden kan ges. Men vi vill understryka angelägenheten av regionala organ med uppsökande uppgifter för nya företag i regionalpolitiskt viktiga områden. I motion nr 1776 av herrar Stjernström och Åsling upptas frågan om lokaliseringen av den stiftelse som skall administrera upprättade industricentra. I propositionen förordas Skellefteå som lämplig lokaliseringsort. Motionärerna hävdar emellertid att Östersund är den mest lämpliga orten. Utskottets majoritet säger att skäl kan anföras för både Skellefteå och Östersund men man anser att Skellefteå har bättre förutsättningar när det gäller tillgång till kvalificerad expertis och förordar sålunda Skellefteå. Jag anser inte detta vara av avgörande betydelse. Den verksamhet en sådan stiftelse kommer att få kan säkert skötas lika bra i Östersund. Dessutom ligger Östersund inom det inre stödområdet samt har ett centralt läge inom detta, liksom i förhållande till landet i övrigt. Jag yrkar därför, fru talman, bifall till reservationen 14. Till inrikesutskottets betänkande är också fogat ett antal särskilda yttranden. Det särskilda yttrander nr 5 är föranlett av den skogspolitiska utredningen. Vi ansåg från vårt håll att den var alltför politiskt styrd och att samförstånd på grundval av utredningen var omöjligt. Förslaget om arealavgifter och premier ter sig negativa från sysselsättningsoch regionalpolitisk synpunkt. Ett genomförande av förslaget skulle vara ett hårt slag mot det kombinerade jordoch skogsbruket. Det föreslagna systemet skulle tvinga fram stora kalavverkningar, som ger mycket ojämn sysselsättning, vilket också försvårar för det kombinerade jordoch skogbruket. Ett avgiftsoch premiesystem, såsom skogspolitiska utredningen föreslagit, anser vi vara helt oacceptabelt bl.a. från regionalpolitisk synpunkt. Jag tycker också att landets många skogsbrukare hittills i handling har visat att man tar sitt ansvar som näringsidkare, varför man nu med fog kan efterlysa en för dessa grupper positivt utformad näringspolitik. Fru talman, i den regionalpolitik som förts, har centraliseringspolitiken dominerat genom flyttningspolitiken och utformningen av servicestrukturen. Planeringen för framtiden genom Länsprogram 70 har samma innebörd. Från centerns sida anser vi det nödvändigt att centraliseringspolitiken bryts nu och att utvecklingen vänds till ett så långt möjligt decentraliserat samhälle. Detta är förutsättningen för att en jämlikhetspolitisk målsättning skall kunna förverkligas, för att viktiga miljövärden skall kunna tillvaratas och för att samhällets resurser över huvud taget skall kunna utnyttjas på ett rationellt och ekonomiskt riktigt sätt.

Fru talman! Det som vi försöker uppnå med regionalpolitiken, eller som den förut hette lokaliseringspolitiken, är ju bara en bit i det stora pusslet för att skapa bättre sysselsättning — full sysselsättning, som man tidigare utlovade — och också trygghet för framtiden när det gäller den sociala utvecklingen. Det är stora förändringar som sker inom många av de här områdena som är särskilt utsatta: de industrisvagare delarna av vårt land. Ofta möter man rubriken i tidningen att den och den verksamheten skall läggas ner eller minskas. Men det är inte så farligt, skriver tidningen, för det skall ske genom ”naturlig avgång”. Alltför sällan hör man talas om ”naturlig tillväxt”. Det betyder att ungdomarna får svårt att komma in på arbetsmarknaden, att de söker sig bort på en eller annan väg, att de inte alltid väntar på AMS:s flyttningsbidrag utan går på egen hand mot områden som kan ge dem bättre försörjning. När det sedan någon gång kommer en verksamhet som man behöver bygga ut, ser man till sin förvåning att det står inte fullt av ledig arbetskraft som med utsträckta armar ber om att få jobb, och då säger man: Nu är det färdigt, nu behövs det inte mera! Det finns inget folk i det området. Naturligtvis står inte duktiga yrkesmän och väntar på att jobb skall komma, utan de tar något jobb. Antingen tar de ett sämre än de borde ta eller också flyttar de över och tar något på annat håll. Sedan, när det kommer någon industri, är det inte bara att vrida på knappen och begära att där skall stå fullgoda svetsare och yrkesarbetare av alla slag. Då menar man: Nu har vi kommit så långt att den fulla sysselsättningen är uppnådd. Det är fel sätt att se saken. Vi måste se de här förhållandena litet långsiktigt. Vi kan ta tre epoker och undersöka vad som håller på att hända på det här området.

En kvarts miljon människor har förlorat sina jobb i jorden och skogen. Ja, det är inget nytt — vi har sedan åtskilliga generationer varit vana vid att sysselsättningen går ned i jordbruket och skogsbruket. Men det nya är att nedgången inte längre kompletteras av en uppgång i industrisysselsättning, utan på dessa 12 år är det en nedgång i industrisysselsättningen med 100 000 människor, och det gäller både arbetare och tjänstemän. Hade vi räknat bara på arbetarsidan så hade nedgången varit kraftigare. Det som har ökat har nästan bara varit offentlig tjänst, som under samma tid vuxit med 400 000 nya jobb. En tredjedels miljon människor har alltså tappat sina jobb under en tolvårsperiod, och 0,4 miljoner har fått nya jobb i offentlig tjänst. Men det är inte samma människor, inte samma yrkesutbildning som efterfrågas, och under sådana förhållanden kommer människor i kläm. Detta gäller hela Sverige. Ser vi på skogslänen, finner vi att utvecklingen där är likadan fast ännu hårdare. Inom skogslänen, som omfattar Norrland plus Värmland och Dalarna, har försvunnit inte bara jordoch skogsjobben, utan 450 000 industrijobb har försvunnit enbart under perioden 1965-1970 för vilken folkräkningarna är klara. Totalt har inom dessa områden försvunnit nästan 50 000 jobb under denna femårsperiod. AKU-materialet och finansdepartementets långtidsplanering är ju inte uppbyggda så att man kan räkna ut vad länsutvecklingen kommer att bli eller vad utvecklingen kommer att bli inom de s.k. skogslänen. Men jag tror att man vågar säga att det på fem år — från 1970 till 1975 års folkräkning — kommer att försvinna minst 50 000 jobb i skogslänen. Så det behövs en sysselsättningspolitik. Men det är den nuvarande politiken som ger detta underskott i sysselsättning. Det behövs alltså en ny och kraftigare satsning.

Det är förbättringar, och det skall väl alltid leda till något bättre resultat. Men samtidigt skall vi vara medvetna om att det vi möter är en ännu svårare sysselsättningssituation än under de gångna fem åren, därför att de gångna fem åren, 1965—1970, är inte enhetliga. Första delen av den perioden innebar fortsatt utveckling uppåt i sysselsättning för svensk industri. Det är bara nedgången under den senare delen som har slagit igenom i statistiken för hela femårsperioden och som visar dessa siffror. Jag tror inte att vi har någon motsvarande kluven femårsperiod framför oss utan en ganska enhetlig utveckling med färre sysselsatta inom industrin. Jordbrukets och skogens tillbakagång kan inte fångas upp inom industrin. När våren går mot sommaren och innan hösten kommer hinner situationen förbättras, och när högkonjunkturen kommer blir det litet bättre än det tidigare har varit. Men vi vet att efter sommaren kommer hösten och efter högkonjunkturen lågkonjunkturen, och då är problemen där igen. Vi skall alltså inte se det kortsiktigt. Att siffrorna nu bättrar sig månad för månad är inget att lita på i längden. Vi vet att det finns andra tendenser som ganska snart slår igenom — och slår allvarligt på människorna. Därför behöver vi satsa mera. Det är en bedömningsfråga, som regeringen får avgöra, hur mycket man skall satsa på att skapa full sysselsättning, eller vad som skall hända med de 50 000 jobben som försvinner — om de skall ersättas där de har försvunnit eller om sysselsättning skall byggas upp på något annat håll. Tyvärr är det inte så att de lika lätt som tidigare byggs upp på något annat håll. Jag har förut sagt, och jag vill gärna upprepa det, att det räcker inte med regionalpolitik längre, det räcker inte med omlokalisering från de industririka till industrisvaga delarna av landet. Också de industririka delarna av Sverige går tillbaka i fråga om industrisysselsättning, bortsett från kortsiktigare variationer. Alltså går det inte att flytta om, alltså måste man angripa problemen från andra utgångspunkter än regionalpolitiska, nämligen från näringspolitiska utgångspunkter. Därför är en näringspolitik, som inkluderar regionalpolitiken som ett moment i sig, en nödvändig förändring. Detta måste vi satsa betydligt mera på om vi vill klara den fulla sysselsättningen; annars har vi de här problemen trots de anslagsökningar som vi nu kommer att rösta igenom ganska enhälligt. De beslut vi fattar här i dag räcker inte för att skapa full sysselsättning — det behövs andra beslut därutöver, om vi vill att människorna skall få full sysselsättning. Arbetslösheten sjunker, säger man. Det är riktigt. Men om vi jämför dagens siffror med siffrorna från föregående år vid den här tiden, så finner vi att de arbetslösa plus de som AMS tagit hand om genom beredskapsarbete, arbetsmarknadsutbildning, skyddade verkstäder och arkivarbete är flera än i maj förra året. Man säger då ibland att varje lågkonjunktur lämnar efter sig fler arbetslösa än det tidigare har varit. Det är fel uttryckt. Det är inte lågkonjunkturen som lämnar arbetslösa efter sig — också högkonjunkturen lämnar något efter sig. Det är hela utvecklingen som lämnar det här resultatet efter sig. Det är alltså ingenting man kan skylla på vare sig toppen eller botten av lågkonjunkturen, på vare sig våren eller sommaren eller hösten, utan det är hela strukturen som håller på att förändras. Därför behövs det en förändrad politik, om vi vill åstadkomma full sysselsättning — annars blir det inte full sysselsättning. Vilken volym man skall satsa är regeringens sak att bedöma — om man skall bekämpa arbetslösheten fullkomligt eller om man skall nöja sig med en svagt stigande arbetslöshet som vi nu har år för år. Men inom den ram som vi nu jobbar inom kan vi också jobba bättre. Jag bestrider att de siffror som AMS redovisar såsom nettoresultat är verkliga nettoresultat. I dem ligger ökningar som eljest skulle bli av och även ökningar som inte hade varit helt nödvändiga. Det finns också exempel på att man tagit hand om en sysselsättning som ramlat. Men detta är kanske inte de viktigaste siffrorna. Nej, det viktiga är att man inte i tillräckligt smidiga former får fram ett resultat som är bra nog i förhållande till de pengar vi satsar. Mera pengar behövs, men formerna behöver också moderniseras, för tiderna är annorlunda nu än för 10—15 år sedan, när tankarna på regionalpolitik under det namn som då användes började föras fram. Jag vill att inom den ram av pengar som regeringen anslår till AMS skall AMS i sin tur ge en ram av pengar — bidrag och lån — till de områden som handskas med de här frågorna, dvs. länen. Inom länen skall man, även om pengarna kvarligger hos AMS, ha möjligheter att i tid räkna med pengarna och använda dem på bästa möjliga sätt. Om AMS kan komma emellan med bättre förslag, så gärna det. Men låt oss i länen få göra ett försök även med de här pengarna inom ramen för de allmänna direktiv som AMS ger, inom den ekonomiska ram som myndigheterna drar upp, inom ramen för den revision som myndigheterna utövar och med den konsulthjälp som AMS eller någon annan statlig myndighet kan bidra med! Låt AMS eller den andra statliga myndigheten som skall handskas med detta ha vetorätt beträffande pengarna, och låt den regeln gälla att man på förhand skall höra sig för huruvida den eller den sortens verksamhet kan få statlig bidrag eller om man kan få använda det bidrag som finns avdelat för länet. AMS kan ju säga nej om det blir för många skidfabriker eller wallboardfabriker, så att pengarna inte får användas för detta ändamål. Men inom den ram som är uppdragen bör man försöka att också förhandla sig till bättre sysselsättning. Det går att göra det. Algots fick 70 000 kronor per arbetsplats. Jag skulle vilja att man i de övriga skogslänen fick en motsvarande ram, som man visste att regeringen var beredd att tillämpa, om man drar industrier till området. Ramen kan vara så och så stor; det kan variera med hänsyn till kapitalbehovet i olika industrier. För skjortfabrikation är kapitalbehovet ganska litet, och inom mera avancerade industrier är det större. Då må man ange de gränserna. Det är inte svårt. Vidare må man ange det totala belopp som kan ställas till länens förfogande i form av bidrag och lån. Och om någonting inte passar, så har AMS vetorätten och kan säga nej. All kontroll ligger alltså centralt. En sådan ram skulle på det regionala området betyda en möjlighet att handla, som inte finns i dag. Nu skall man regionalt ta fram ansökningar och undersöka och vidarebefordra dem till AMS, men innan en sådan ansökan blir av kan det gå ganska lång tid. Jag håller själv i dessa dagar på med en ansökan, som jag har sysslat med i över två och ett halvt år. Och under den tiden vet man inte grunderna för att få en sådan ansökan beviljad — ja, man vet inte ens om den över huvud taget kan bli beviljad. Det är otillfredsställande att försöka arbeta för ökad sysselsättning, när man inte har bättre stöd från centralt håll. Det fungerar inte tillräckligt bra. Det kunde fungera bättre, om handläggningen varit litet smidigare och om vi hade litet färre centralbyråkratiska hinder samt en större villighet att ange de gränser inom vilka man kan få arbeta, så att man vet att det också inom andra skogslän under vissa förutsättningar står t.ex. 70 000 kronor till förfogande, specificerade så och så. De pengarna skall inte plötsligt komma som en nådegåva från himlen, utan det skulle vara något som man kan lägga in i kalkylerna när man håller på med den s.k. regionalpolitiken. Det blir ju inte mycket regionalpolitik, om sådana här inslag är de avgörande och de enda som industrin vill diskutera i fortsättningen — och om ärendena skall diskuteras i Stockholm, alltså inte regionalt. För detta borde det finnas en annan organisation. Det finns också en annan punkt där man gott kunde komma fram med bättre förslag. I de fyra nordligaste skogslänen finns det något som heter Norrlandsfonden. Inrikesministern har redan nämnt den. Fonden uppgår till ungefär 35 miljoner kronor om året, fördelat på fyra län, dvs. ungefär 81/2 miljoner per län. Det vore utomordentligt värdefullt om sådana pengar också stod till förfogande på andra håll — inte så att man skall röra Norrlandsfonden, utan så att man fick samma möjligheter i övriga skogslän. De pengarna är speciellt värdefulla därför att de utgör egetkapital. Med dem är det möjligt att förstärka det egna kapitalet, och ovanpå detta har man sedan möjlighet att söka lån och bidrag från AMS. Man kan också ovanpå det egna kapitalet söka vanliga banklån. Dessa pengar förstärker alltså det egna kapitalet och öppnar ytterligare finansieringsmöjligheter för företag som i och för sig är bra men som är underkapitaliserade. Och om ett företag inte har tillräckligt med egna pengar, så kan det inte alltid få AMS-stödet. Har man inte eget kapital får man inte heller låna i bank. AMS-bidraget skall i princip täcka två tredjedelar av kostnaderna för investering. En tredjedel är kanske bidrag och två tredjedelar är lån — om företaget ligger så till att detta är en möjlighet. Men grunden för det hela är att man har ett eget kapital eller ett bankkapital. Detta saknas emellertid i många fall, och i andra fall är det inte tillräckligt stort. Det bör kunna göras större.

Jag hemställer därför att man gör en översyn av möjligheterna att jämföra de övriga skogslänen med de fyra nordligaste länen i det här avseendet för att därmed kunna skapa bättre sysselsättning. Det är på dessa punkter jag tror att man med det snaraste skulle behöva komplettera den nuvarande regionalpolitiken för att göra den bättre. Alltså: mera kapital, flera regionala inslag, möjligheter att därigenom förbättra egenkapitalet och på så sätt minska den onödiga arbetslöshet vi har samt nalkas det som regeringen många gånger talat om, nämligen full sysselsättning.